Herr talman! Det är enligt vårt partis mening två ideologiska huvudlinjer som hittills präglat den trafikpolitiska praktiken. Enligt den ena linjen föredrar man att följa det som på kort sikt är marknadens krav, och som präglas av ett resursslöseri och av en överslätande attityd till miljöförstöring. Den här sortens trafikpolitik underblåses givetvis av den storindustri som tjänar pengar på att sälja diesel, bensin, asfalt och lastbilar och på att bygga vägar. Vi kan i vårt land konstatera att riksdagen år 1988 ställde upp mål för trafikpolitiken som innebär krav på miljöhänsyn, hushållning med naturresurser och regional balans. Samtidigt kan vi konstatera att det i den praktiska tillämpningen är mycket svårt att nå dessa mål. Infrastrukturpropositionen i fjol var en satsning som var starkt inriktad på storstadsområdena och på förbindelserna mellan dessa. Kravet på regional balans sköts då åt sidan. Bedömningar av mijökonsekvenser och användning av naturresurser hamnar t.ex. fortfarande i vägverkets hantering vid sidan av de samhällsekonomiska bedömningar som ligger till grund för planeringen. Riksdagens revisorer säger i sin rapport att det är väsentligt att underlag för prövning enligt olika lagar som naturresurslagen, naturvårdslagen, miljöskyddslagen samt plan och bygglagen tas fram parallellt med övrigt underlag vid investeringsplanering. Vårt parti har i motion T22 föreslagit ett särskilt tillkännagivande om att sådant underlag skall tas fram. När sådana påpekanden behöver göras, förstår man att eftersläpningen gentemot riksdagens fastlagda målsättningar är omfattande. Naturligtvis beror detta på att krav från andra intressenter än riksdagen har lättare att slå igenom även hos vägverket vid dess planering. Marknadens krav styr ofta över politiken. Den andra linjen i trafikpolitiken präglas av inställningen att man måste sträva mot ett mer civiliserat samhälle, med större samhällsekonomisk och miljömässig realism. Marknaden måste alltså tämjas av politiska beslut på grund av den fysiska verklighet som omger oss. Glädjande nog skriver riksdagens revisorer: ''Enligt modern välfärdsteori finns det viktiga undantag då marknadens prismekanism inte ger den effektivaste fördelningen av samhällets resurser. Ett undantag är när det uppstår monopol och oligopol. Ett annat undantag gäller kollektiva varor som inte kan åsättas ett pris eller säljas på en marknad. Ett tredje undantag gäller de situationer då marknadens prismekanism inte avspeglar de totala samhällseffekterna av produktion.'' När produktionen av en vara leder till miljöförstöring, krävs det ingripanden för att korrigera marknaden, skriver revisorerna. Revisorerna kommer även fram till att det av flera andra skäl behövs statligt ansvar för infrastrukturen. Detta leder till kravet att riksdagens och regeringens inflytande över investeringsplaneringen måste stärkas, skriver utskottet i betänkandet. I en tid, då många tycks tro att marknaden kan lösa alla mänsklighetens problem, är det här ett nyttigt ställningstagande. Det är bra att utskottet är enigt i det här avseendet. Vänsterpartiet anser att miljömålet för trafiken måste preciseras så att det blir ett entydigt krav att trafiksektorn skall inordnas i det som brukar kallas ett bärkraftigt samhälle. Detta krav är den första punkten i hemställan i motion T218. Vid förra riksmötet bedömde regeringen i miljöpropositionen att miljöeffekterna av den svenska trafiken skulle vara undanröjda år 2010. Man tänkte då mest på luftföroreningar. Man måste emellertid resa frågan hur detta skall förverkligas. minska med 30 % mellan åren 1980 och 1995. År 1988 ansåg riksdagen att det skulle utredas hur man till år 2000 skulle kunna minska dessa utsläpp med 50 %. Särskilt i södra Sverige har försurningen nu gått så långt att detta krav är mycket rimligt. Troligtvis har dock kväveutsläppen inte minskat alls sedan mitten på 80-talet, främst på grund av trafikökningen. År 1988 ställde sig riksdagen bakom kravet på att koldioxidutsläppen inte skulle öka fram till år 2000. På grund av trafikökningen har med all sannolikhet koldioxidutsläppen i verkligheten ökat sedan dess. Det visar att det om de höga målsättningarna skall kunna bli verklighet fordras att kraftfulla metoder och långsiktig planering används, för att, där det är fysiskt möjligt, styra över trafiken till spårbundna system och miljövänliga sjötransporter. Naturligtvis är satsningar på nya miljöriktiga bränslen och elbilar också viktiga. Vänsterpartiet föreslår i motion T222 att forsknings och utredningsinsatser skall göras i syfte att finna metoder för hur vi i framtiden skall kunna stimulera till en minskad användning av person och godstransporter. Det kan inte för all framtid vara givet att en tillväxt på ett visst antal procent skall medföra en trafikökning på det dubbla antalet procent. Det är en ohållbar och på lång sikt orimlig situation. Även om vi kan ha olika meningar om både inriktning och volym på infrastrukturinvesteringar, är vi överens om att de har stor betydelse för samhällsbygget. När det gäller finansieringen tror jag också de flesta inser att den i huvudsak måste vara kollektiv. Olika typer av skatter måste tyvärr användas. Det känns givetvis obehagligt för många. Men frågan är vilka realistiska alternativ som finns. Vänsterpartiet har i motion T222 utvecklat förslaget om regionala infrastrukturorgan, som skulle få rätt att ta markavgifter som motsvarar den värdestegring som blir en följd av samhälleliga investeringar. Detta skulle kunna bli en av många finansieringskällor. Kravet på en utredning borde kunna ges regeringen till känna. I fjol framhöll Vänsterpartiet att de s.k. storstadsöverenskommelserna var starkt negativa när det gäller boendemiljö, naturmiljö och på sikt även skulle kunna innebära starkt negativa ekonomiska konsekvenser både för samhälle och för individer. Vänsterpartiet ansåg att investeringsmedlen i sin helhet borde gå till kollektivtrafiken. Vi vidhåller denna uppfattning och stöder därför syftet med centermotionerna Jag yrkar bifall till meningsyttringen avseende mom. 1 och 5.

Herr talman! De frågor som Bengt Hurtig tar upp kring trafikens miljöproblem är allvarliga. Jag instämmer i Bengt Hurtigs beskrivning över hur problembilden ser ut, vilket vi tvärs över alla partier ganska länge har varit överens om. Bengt Hurtig redovisade vissa prognoser och uttalanden från EG-håll om lastbilstrafiken och annat. Det är också andra utvecklingslinjer på gång inom EG i dag, vilka är väsentligt mer positiva. Man har ett mycket ambitiöst program när det gäller att satsa på den spårburna trafiken. Det sker bl.a. en snabb och intensiv utveckling av de s.k. Allt detta är positivt från miljösynpunkt. Det är naturligtvis viktigt att vi från svensk sida är med och påverkar trafikpolitiken inom EG. Vi i Sverige är ju ganska långt framme när det gäller miljökrav i fråga om trafiken. Vi arbetar internationellt för att fler stater skall ställa sig bakom våra krav och vår målsättning. Tyvärr kan man inte åstadkomma några genomgripande miljöförbättringar om Sverige ensamt går i täten, utan vi måste få framför allt EG länderna med oss. Men detta kan vi naturligtvis inte använda som alibi för att inte göra någonting. Jag tycker att vi skall ligga vid frontlinjen, ligga längst fram när det gäller teknikutveckling och hårdare krav, men det är också viktigt att vi får med oss de övriga länderna. Bengt Hurtig frågade vilka konkreta åtgärder som skall vidtas för att man skall nå upp till de fastlagda målen om minskning av kväveoxidutsläpp, koldioxidutsläpp och annat. Till att börja med kan man konstatera att tempot under de gångna åren har mattats av i det här arbetet. Under den förra regeringens tid hände det egentligen ingenting. Nu gäller det att få fart på arbetet för att målsättningarna skall kunna uppnås. Utan att exakt kunna beskriva hur det skall gå till, kan jag i alla fall säga att vi måste arbeta efter framför allt två handlingslinjer: dels att satsa på att utveckla den kollektiva trafiken, den spårbundna trafiken och sjöfarten, dels att satsa på reningsåtgärder vid källan, dvs. ställa högre krav på den landsvägsburna trafiken, på bussar och långtradare. Dessutom måste vi kräva renare bränslen.
Herr talman! Jag kan naturligtvis hålla med om mycket av det som Elving Andersson sade. Jag beklagar att han inte fick tillfälle att utveckla sitt försvar för den ändrade inställningen när det gäller storstadsförhandlingarna och den typ av trafiklösning som dessa har resulterat i. Den tröghet som nu finns i förhandlingarna borde kunna tas som intäkt för en omprövning och en rejäl satsning på kollektivtrafiken. Jag tycker mig ha sett ett svagt eller ett rent av obefintligt agerande när det gäller att utöva påtryckningar på de EG-politiker som har vettigare åsikter om trafik och miljö. Regeringen har nu fört fram tankegångar om att boggietrycket på lastbilar skall höjas ytterligare i den här anpassningsandan. Andra länder deklarerar att de avser att behålla ett lägre boggietryck. Det högre boggietrycket är till främst för att lastbilarna skall kunna ta sig upp för tvära branter i vissa bergsområden. Sverige behöver därför inte införa något högre boggietryck. Dessutom kommer detta att orsaka ett rätt så avsevärt ökat slitage på svenska vägar. I längden kan det röra sig om en kostnad på hundratals miljoner. Det högre boggietrycket gynnar naturligtvis de tunga långtradartransporterna, som kommer att ta gods från den spårbundna trafiken. Jag skulle gärna vilja höra vad Elving Andersson har för kommentar till den utvecklingen.
Herr talman! Det rör sig naturligtvis hela tiden om väldigt svåra avvägningar. Här står intressen mot varandra, intressen av ekonomisk karaktär och näringslivets intressen -- t.ex. sysselsättning -- mot miljöintressen och andra intressen. Det gäller att finna en vettig balanspunkt. I mitt tidigare anförande försökte jag ange var balanspunkten måste placeras. Ett typiskt exempel på avvägning mellan olika mål utgör detta med maxlaster på långtradare som kör på svenska vägar. Vi i trafikutskottet -- jag tror att också Bengt Hurtig var med -- besökte skogsindustrin i bl.a. Värmland och Dalsland. Där sade man att det är billigare att transportera björk från Sibirien till svenska pappersbruk än att hugga björkarna i Bohuslän och frakta dem upp till Karlstad. Detta visar vilka transportkostnader som det inhemska näringslivet -- i det här fallet skogsbruket -- drabbas av. Här blir det också fråga om en avvägning, som många gånger kan vara svår att göra, där olika mål står mot varandra. Det är viktigt att ställa väsentligt högre krav på rening av utsläppen från trafiken, på bränslenas sammansättning, på bättre avgasrening, på effektivare motorer osv. På det viset kan vi förhoppningsvis åstadkomma en bra balans, så att de olika delvis motstående målen kan tillgodoses på ett i varje fall acceptabelt sätt.

Herr talman! Vi nydemokrater tycker att den inriktning för trafikpolitiken som anges i betänkandet TU22 är fullt acceptabel. Departementschefen redogör klart för att vissa ingångna överenskommelser skall uppfyllas snabbt. Jag tänker då främst på storstadsöverenskommelsen. Jag känner också stor tillfredsställelse över att ha fått vara med om att besluta att tjänstemännens i de statliga trafikverken makt över infrastrukturpolitiken snart är bruten. Jag är fullt medveten om att de flesta trafikverk har en briljant tjänstemannakår, men enligt mitt sätt att se på tjänstemännens och politikernas roll i samhället, är det som utskottet anför om investeringsplaneringsfunktion -- vilket riksdagen skall ge regeringen till känna -- en klar framgång för Sveriges skattebetalare, men framför allt för demokratin. Utskottet är i denna fråga enhälligt. Jag skall snart citera SJ-chefen Stig Larsson. I och med hans uttalande skulle jag villigt förorda Stig Larsson som chef för det nya trafikverk, som vi nydemokrater så gärna vill ha. Vi har väckt en motion i ärendet, som har nummer T21. Kraven i denna motion blir till stora delar tillgodosedda, om vi här i kammaren ser till att regeringen följer tillkännagivandet om investeringsplaneringen. Stig Larsson har sagt: ''Vad man befarar är naturligtvis att varje verk arbetar i egen sak. Vad jag efterlyser är en samordnad trafiklösning för hela landet, och den måste tas fram av mycket objektiva personer. Var skall vi köra tåg, var någonstans skall vi ha lastbil och flyg? Var skall vi t.ex. ha knutpunkter mellan dessa trafikslag? Man får i detta sammanhang inte glömma flyget. Det är inte alls säkert att vi skall ha flygplatser som vi har i dag. Vi kanske i stället skall satsa litet mer på ordentliga knutpunkter. Här skall vi inte glömma sjöfarten. Det är möjligt att man i vissa fall skall köra båt i stället för tåg. En sådan opartisk översyn kräver dels stor kompetens, dels naturligtvis människor som inte är färgade av något trafikslag. En sådan optimal trafikstruktur och infrastruktur skulle vara mycket intressant att se på papper.'' Detta sade Stig Larsson på en offentlig hearing som trafikutskottet arrangerade. Jag är helt övertygad om att Stig Larsson har läst Ny demokratis motion i ärendet. Det är också glädjande att utskottet i betänkandet inte har ändrat uppfattning i fråga om sjöfartens betydelse. Sjöfarten skall ingå i investeringsplaneringen. Det påpekade mycket riktigt Elving Andersson. Det är vi mycket tacksamma för. Med anledning av att vi inte har så mycket att tillägga i betänkandet men att vi vill påpeka betydelsen av en samordnad planeringsfunktion för infrastrukturen, yrkar jag bifall till vår reservation nr 7 i trafikutskottets betänkande nr 22.

Herr talman! När man inte har några egna idéer utan knycker litet här och var och försöker göra en mix av det är det inte alltid slutresultatet blir så lyckat. Ett sådant resultat ser vi här. Kenneth Attefors säger nu i sin replik att det inte är meningen att man skall slå samman verken utan att det skall röra sig om en planeringsfunktion. Men i Kenneth Attefors reservation till utskottet står ordagrant: ''Framför allt bör vägverket, banverket och sjöfartsverket slås samman.'' Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Kenneth Attefors menar att man skall slå samman dessa verk. Då får man en gigantisk koloss, som jag tror att det kan bli svårt att styra politiskt.
Herr talman! Jag tror inte alls att det kommer att bli en sådan koloss. Vi vill att planeringsfunktionerna skall slås samman. Det kommer att bekräftas i snabbprotokollet. Det är lite pinsamt för Elving Anderssons partikamrater att han undervärderar deras motioner. Jag har tidigare sagt att vi kom in i denna kammare därför att vi inte skulle vara ett blockparti. Vi läser faktiskt motionerna från Socialdemokraterna. Vi tar det bästa av allt. Vad är det för fel med det?

Herr talman! År 1988 lade riksdagen fast de trafikpolitiska riktlinjerna för 90-talet. Som Elving Andersson påpekar kan man sammanfatta detta beslut i fem viktiga huvuduppgifter. Det är också riktigt att man i stort sett var överens om de trafikpolitiska besluten. Det fanns emellertid reservationer med olika innehåll från de tre borgerliga partier som representerade riksdagen. Det gällde ökade satsningar på trafikmiljön, ökade satsningar på storstäderna och glesbygden, större anslag för infrastruktur m.m. De borgerliga reservationerna gav emellertid en mycket splittrad bild. När man nu får propositionen från regeringen finner man egentligen samma splittring. Man kan nästan säga att man i dag saknar huvuduppgifterna när det gäller trafikpolitiken. Man saknar den långsiktiga utvecklingen, en bättre regional balans och utveckling av infrastrukturens utbyggnad. Det är nu man skall handla från regeringens sida i stället för att enbart formulera sig i vackra fraser. Elving Andersson faller också in i detta mönster och talar om vilka oerhörda satsningar som görs på trafikpolitikens område. Men man fullföljer inte ens de satsningar som man fattade beslut om år 1988. Nu i lågkonjunkturen när arbetskraft och maskiner inte används skulle man behöva göra intensiva satsningar. Nu skulle man kunna stimulera kommunerna att lösa sina trafikpolitiska knutar i stället för att dra in miljardbelopp från kommunerna. Detta som jag nu pekar på är inget som vi socialdemokrater är ensamma om att tycka. Det framkom mycket klart och tydligt vid en hearing som utskottet anordnade i samband med att vi behandlade propositionen och avlämnade motioner. Det framkom också att det projekt som vi socialdemokrater vill tidigarelägga beträffande infrastruktursatsningar för att skapa sysselsättning är så långt planerade att de skulle kunna sättas i gång praktiskt taget genast. Det har aviserats associationsformer för affärsverken. Här har utskottet delvis gett regeringen till känna vad revisorerna anser. Inflytandet över investeringsplaneringen bör stärkas. Revisorerna säger också att besluten om eventuellt ändrade associationsformer för affärsverken måste grundas på parlamentariska överväganden. Det är viktigt att det tas ett parlamentariskt ansvar i konstitutionella frågor. Vi socialdemokrater anser i likhet med riksdagens revisorer att det inte är tillräckligt att dessa frågor avgörs enbart av en av regeringen tillsatt expertgrupp. Herr talman! Vår avvikande uppfattning gentemot betänkandet redovisar vi i våra sex reservationer. Skulle det visa sig att riksdagen avslår reservation nr 1, har jag inte för avsikt att yrka bifall till alla reservationer. Jag nöjer mig i så fall i första hand med att yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 6.

Herr talman! Håkan Strömbergs inlägg vittnar om vad jag sade inledningsvis, nämligen att det inte finns särskilt stora skillnader mellan majoritetens och oppositionens åsikter. Det är snarare fråga om nyansskillnader. Låt mig återigen konstatera -- vilket vi har gjort när vi har diskuterat andra betänkanden om trafikpolitik här i kammaren -- att det ibland är mycket nyttigt att byta majoritet. Det tror jag har varit särskilt nyttigt för socialdemokraterna att nu hamna i opposition. Nu har de helt plötsligt hittat pengar att satsa på infrastrukturen. Man har fått spenderbyxorna på. Om man hade haft litet grand av den här positiva inställningen under tidigare år, hade vi inte fått en sådan våldsam eftersläpning på investeringarna som vi har dragit på oss under hela 80-talet. Det har konsekvent satsats för litet resurser. Nu satsas resurser. Det satsas mer resurser än vad det har gjort under något år tidigare, i alla fall under någorlunda historiskt överblickbar tid. Det satsas nu på infrastrukturen, på byggandet av järnvägar och vägar. Det satsas också på det mindre vägnätet. Det är fråga om en rejäl satsning och uppräkning av anslagstilldelningarna, om man lägger samman de ordinarie anslagen och de anslag som satsas via olika sysselsättningspaket i kompletteringspropositionen. Jag tycker vidare att det är bra att socialdemokraterna har ambitionen att det skall satsas ändå mer. Vi har ju egentligen tvärs över alla partigränser den uppfattningen att det totalt sett behövs mer resurser för infrastrukturen. Vi får väl hjälpas åt att efter hand finna mer pengar. Håkan Strömberg tar bl.a. med anledning av en rapport från riksdagens revisorer upp de konstitutionella frågorna inför en bolagisering av vissa verk. Han säger att det är viktigt att vi tar ett parlamentariskt ansvar för detta. Ja, det är självklart att vi skall ta ett parlamentariskt ansvar. Vad det handlar om i socialdemokraternas reservation är hur utredningsarbetet skall bedrivas. Vi har accepterat, bl.a. för att vinna tid, att det skall tillsättas en expertgrupp, men dennas resultat skall naturligtvis föreläggas oss i riksdagen. Det är vi som skall ta ställning till de förslag som man där kommer fram till. Självklart skall vi ta det fulla parlamentariska ansvaret för de här frågorna.
Fru talman! För att ta upp det sista först vill jag säga att riksdagens revisorer har påpekat att det inte räcker med en expertgrupp, utan att det bör vara en parlamentarisk grupp som ser på de här frågorna. Vidare återkommer jag till att skillnaden emellan utskottsmajoritetens förslag och de reservationer där vi anmäler avvikande mening är en skillnad mellan allmänna fraser och ett konkret handlande. Man talar i vackra fraser om att man behöver göra satsningar och om att man skall sälja ut vägsträckor till privata finansiärer, vilket man tror är en lösning, men man anger inte hur och inte heller i vilket tempo. Det framkom klart och tydligt på den hearing som vi genomförde att det är nu som satsningar borde göras. Då säger Elving Andersson att socialdemokraterna nu har hittat pengar. Ja, vi följer en gammal princip: det är i en lågkonjunktur som man skall investera, för då får man bästa möjliga utbyte av de satsningar som man gör. Elving Andersson talar om eftersläpning. Ja, vi hade ett gigantiskt budgetunderskott, som vi sakta men säkert knaprade ned till en budget i balans, även om det frestade på. Nu i lågkonjunkturen kan man göra satsningar. Det visar sig att många anbud kan ligga upp till 30 % lägre än under överhettningstiden.
Fru talman! Håkan Strömberg säger att majoritetsskrivningen i betänkandet mest innehåller fraser och inte så mycket konkret. Men det är fråga om just en sådan typ av betänkande. Det handlar om principer för framtiden på infrastrukturområdet, för planering och satsningar i framtiden. De konkreta insatserna i form av anslag till olika områden har vi behandlat tidigare. Det som vi nu har lagt fram är ett principbetänkande. Jag håller med Håkan Strömberg om att det är nu i en lågkonjunktur som vi bör göra extra satsningar på investeringar i infrastrukturen, och det är också det som sker. Regeringen har lagt fram ett antal förslag i de olika sysselsättningspaketen och i kompletteringspropositionen, och vi har följt upp dem här i riksdagen, bl.a. just av den anledning som Håkan Strömberg pekar på, att vi kan bygga billigare i dag tack vare konjunktursituationen. Samtidigt skapar vi sysselsättning i en viktig bransch. Om vi har en bättre infrastruktur står vi också bättre rustade när konjunkturen vänder och kan ta till vara den högkonjunktur som då kommer.

Fru talman! De nya satsningar som Elving Andersson menade att regeringen gör i kompletteringspropositionen är inte några nya satsningar, utan bara ett fullföljande av de förslag som den socialdemokratiska regeringen lade fram för riksdagen för beslut. Vi har i våra reservationer pekat på det arbete som vi har lagt ned på att försöka hitta objekt vars planering är så långt framskriden att de skulle kunna sättas i gång genast. Vi pekar på att man skulle kunna förbilliga verksamheten genom att utnyttja den konkurrens om jobben som nu råder. Det finns personer som är arbetslösa och entreprenadmaskiner som står stilla. Det är en sådan satsning som vi saknar i regeringsförslaget och också i utskottsmajoritetens skrivning. Man har alltså inte följt den socialdemokratiska linjen i de delar där vi har en annan uppfattning. Det är viktiga satsningar som vi vill få genomförda. De skulle kunna skapa bättre sysselsättning men självfallet i förlängningen också en förbättrad trafikmiljö, en ökad framkomlighet och en förstärkt infrastruktur för framtiden.

Fru talman! De nya satsningar som Elving Andersson menar att regeringen nu kommer med har jag saknat och efterlyst. Det har faktiskt hänt en hel del sedan 1988, då det trafikpolitiska beslutet togs. Bl.a. diskuterade man Europafrågorna. Det borde ha kunnat vara betydligt mer av framtidsvisioner och framtidsmöjligheter på det trafikpolitiska området än vad man nu presenterar. Det är därför som vi i vår reservation pekar på att det saknas framtidsvisioner när det gäller miljön, infrastrukturen och även trafikpolitiken i dess helhet.
Fru talman! Låt mig konstatera att man i den socialdemokratiska reservationen nr 1 i och för sig framför den kritik som Håkan Strömberg nu ger uttryck för. Man tycker att det saknas visioner, men man presenterar inte själv några visioner eller ideér. Som jag konstaterade inledningsvis gäller fortfarande de mål för trafikpolitiken som lades fast 1988. Det har inte gjorts några större omprövningar. Det förs diskussioner om hur de skall uppfyllas, i vilken takt osv., men målen från 1988 års trafikpolitiska beslut ligger fast. Såvitt jag förstår framförs det inte heller från socialdemokraterna några andra tankegångar. I varje fall presenteras inga sådana i någon reservation vid det här betänkandet.

Fru talman! Jag vill först säga att min anmälda talartid är för mycket tilltagen. Jag kommer att bli betydligt mera kortfattad än vad som framgår av talarlistan. Detta ärende är delvis redan debatterat en gång. Det är en liten men viktig detalj från ett tidigare betänkande som skall avgöras i dag. Jag vill deklarera att vänsterpartiet står fast vid 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Det var en kompromiss, en uppgörelse som kom till stånd efter ingående diskussioner mellan samtliga partier utom miljöpartiet i den dåvarande riksdagen. Grundtanken är att det svenska jordbruket skall fungera på litet sikt på samma sätt som vilken annan näringsgren som helst. Detta skall resultera i ett mera konkurrenskraftigt jordbruk och i lägre priser för konsumenterna med bibehållen god kvalitet och med hänsynstagande till landskapsvärden. Inriktningen utgör en successiv avveckling av olika typer av stöd till jordbruket.

Förutsättningarna har förändrats, kanske inte till det bättre, för genomförande av beslutet. När beslutet fattades räknade man inte med stilleståndet i GATT-förhandlingarna, då orsakat främst av motsättningen mellan EG och USA om livsmedels och jordbrukspolitiken. Det var inte heller väntat eller förutsatt att Sverige skulle ansöka om medlemskap i EG eller den europeiska unionen.

Nu återkommer utskottsmajoriteten med ett förslag som intill förväxling liknar det som togs upp för en kort tid sedan.

Fru talman! Med detta inlägg vill jag yrka avslag på utskottets hemställan och bifall till meningsyttringen av Annika Åhnberg, som samtidigt är ett bifallsyrkande till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! När jag den 23 maj i år medverkade vid ett lantbrukarmöte i Lövånger i Västerbotten fick jag ett fotografi från en deltagare. Det var taget vid en utfrågning om partiernas jordbrukspolitik våren Vänsterpartiet och av mig, Bengt Rosén, som företrädare för Folkpartiet. Fotografiet väckte varma känslor hos mig. Det var denna kvintett politiker som under några intensiva vårmånader klarade av att förhandla partierna samman i en ny livsmedelspolitik. Som första land i Europa beslutade Sverige att företa en inhemsk avreglering och marknadsanpassning. Att detta lyckades i ett land med stor partisplittring berodde bl.a. på att frågan på grund av olika omständigheter var mogen. Folkpartiet hade alltsedan det urvattnade livsmedelspolitiska beslutet fattades våren 1985 i partimotioner krävt att en ny utredning skulle tillsättas med uppgift att lägga fram förslag om avreglering och marknadsanpassning av jordbruket. Socialdemokraterna yrkade varje år avslag. Men efter valet 1988 tänkte partiet om. Då hade de negativa effekterna av industriländernas jordbrukspolitik uppmärksammats såväl inom FAO som inom GATT och OECD. Nu tillsattes den livsmedelspolitiska arbetsgruppen, som banade väg för den nya politiken. Det bör också påpekas att en förändring skedde inom LRF när BO Dockered blev ordförande, som underlättade det hela. Tidigare hade LRF -- för att uttrycka det litet tillspetsat -- hävdat att konsumenterna var till för bönderna. Bönderna skulle vara obetagna att producera till statligt fastlagda priser, och det som konsumenterna inte förmådde konsumera skulle de i egenskap av skattebetalare ta avsättningsansvar för på världsmarknaden. I det livsmedelspolitiska beslutet slogs det fast att det är endast det som konsumenterna efterfrågar som bönderna skall få betalt för. Bönderna är alltså till för konsumenterna och inte tvärt om. Detta har en konstruktiv bondeledare, med hjälp av det s.k. spårbytet, fått LRF att acceptera. Av avgörande betydelse för 1990 års beslut var dock att nämnda partiföreträdare hade respekt och förtroende för varandra och en vilja att komma överens. Dessa inledande två år har i stort förflutit väl. Men nya partier och nya politiker skapar nu med hjälp av massmedia stor uppståndelse kring små uppföljningsfrågor. I mer än 14 dagar har massmedia ägnat sig åt ett problem vi inte kunde lösa 1990. Svenska bönder har fått ett beting att uppfylla att med oförändrad import skapa balans mellan produktion och konsumtion i landet inom fem år. För att snabbt eliminera överskotten avvecklades omgående allmänna exportsubventioner. Kvar blev vissa övergångssystem under avtrappning. Det är dock inte alldeles enkelt att skapa balans på livsmedelsmarknaden. Utöver att efterfrågan från konsumenterna inte är känd vid varje tidpunkt har vår Herre genom väderlek, djurhälsa m.m. stort inflytande på produktionsresultatet. Därför uppstår underskott vid vissa tidpunkter och år och överskott vid andra. Under en tidsrymd av några år jämnar dessa ut varandra. Underskotten täcks av ökad import. Men vi kunde 1990 inte konstruera något system där just dessa importavgifter kunde reserveras och användas för att lyfta ut motsvarande överskott på världsmarknaden. Det berodde på att konkurrensutredningen då arbetade med förslag till en ny konkurrenslagstiftning. Det olösta problemet har bl.a. lett till att vi nu importerar 30 % av vårt nötkött, vilket i sin tur leder till färre arbetstillfällen och mindre behov av åker och betesmark för foderproduktion. Vår jordbruksmark, som uppgår till 9 % av landets yta, håller på att förbuskas i större omfattning än nödvändigt. Som jämförelse kan nämnas att jordbruksmarken inom EG genomsnittligt uppgår till mer än 50 % av ländernas ytor. Den nya konkurrenslagstiftningen ger inte den möjlighet vi skisserade 1990 att klara behovet med hjälp av branschvisa säljbolag. I samband med förhandlingar med Ny demokrati om den senaste jordbrukspropositionen ställdes krav om två s.k. tillkännagivanden till regeringen. Ett gällde skärpt lagstiftning för att öka konkurrensen mellan livsmedelsföretag. Ett gällde att regeringen snarast till riksdagen bör återkomma med förslag till en lösning av det problem vi fick lämna 1990, dvs. ett system för att klara export och import på grund av årsmåns och säsongsvariationer. Detta modesta förslag har åstadkommit närmast hysteriska reaktioner. Det började med att kds representant i jordbruksutskottet, Dan Ericsson i Kolmården, så snart utskottsbetänkandet var justerat, i kds tidning basunerade ut att nu hade kds åstadkommit kursändring i svensk jordbrukspolitik. Allmänna exportsubventioner skulle nu vara på väg tillbaka. Detta felaktiga påstående fick helt naturligt konsumentberedningens ordförande Sven Erik Nyberg att reagera. I Konsumentekot den 13 maj påtalade han att ett återinförande av allmänna exportsubventioner skulle kosta skattebetalarna minst 2 miljarder kronor per år. I kammardebatten samma dag begärde jag med anledning av den tolkning som Dan Ericsson i Kolmården gjort av utskottstexten, att denna del skulle återförvisas till utskottet för förnyad behandling. När texten preciserats och ett nytt utskottsbetänkande var justerat var det dags för nästa utspel, denna gång genom jordbruksutskottets ordförande Göran Persson. I olika artiklar och uttalanden har han hävdat att förslaget strider mot 1990 års beslut, att det kommer att höja livsmedelspriserna, öka intensiteten och därmed leda till ökade överskott och miljöbelastning. Detta är fullständigt orimliga påståenden. I betänkandet hänvisas till texten i 1990 års beslut, där det slås fast att den aktuella frågan får lösas när den nya konkurrenslagstiftningen är klar. Dessutom sägs i det nya betänkandet att regeringens förslag skall rymmas inom 1990 års beslut. Genom att importen nu har ökat har införselavgifterna ökat från ca 800 milj.kr per år till drygt 1 miljard. Denna ökning kommer att minska om vi får ett system där export på grund av årsmåns och säsongsvariationer är möjlig. Någon påverkan på livsmedelspriser, intensitet och miljö har inte förslaget. För att understryka den ringaktning som Göran Persson har för politiker som har haft eller har anknytning till jordbruksnäringen passade han även på att meddela att det sitter för många sådana i jordbruksutskottet och att utskottet omgående borde avskaffas. Den senare frågan var uppe till debatt förra året. Då ansåg en majoritet att så länge omställningen pågår och EG-förhandlingar står på tur, behöver vi -- liksom EG-länderna -- ha kvar ett särskilt jordbruksutskott. På sikt är nog alla överens om att det skall gå upp i näringsutskottet. När Göran Persson hade valts till ordförande i jordbruksutskottet påtalade han i en intervju i Dagens Nyheter den 8 november 1991 att det fanns särintressen i utskottet i form av bönder och en f.d. spannmålshandlare; den senare är då jag. Jag skrev ett vänligt brev till honom och framförde betydelsen av att det finns sakkunskap i utskottet och efterhörde hur ett eventuellt särintresse skulle kunna leda till riksdagsbeslut. Varje parti har ju sitt livsmedelspolitiska program som läggs fast av partiernas högsta beslutande organ. Alla väsentliga frågor diskuteras i riksdagsgrupp och dess ledning, och besluten fattas här i kammaren och inte i utskotten. Jag har fortfarande inte fått något svar på mitt brev. Men nu har Göran Persson gått ut med samma kränkande uttalanden mot oss som har anknytning till näringen. Vi är en andra klassens ledamöter. Uppenbarligen tilltror inte vår ordförande oss att kunna förhålla oss objektiva. Jag har bestämt för min del att låta hans inställning få den konsekvensen att jag inte åker med på den utskottsresa under hans ledning som är planerad i september till EG-länder. Fru talman! Jag tycker också att detta är en fråga av sådan vikt att den borde tas upp av talmanskonferensen, ty det är i grunden en fråga om allmänhetens tilltro till demokratin och vårt parlament. I en artikel i DN i går hävdades att det är försvarspolitikers knytning till regionala intressen som avgör försvarspolitiken. Enligt min uppfattning är det påståendet lika orimligt. Vi fattar beslut i morgon i kammaren efter en debatt som berört och engagerat alla riksdagsledamöter. Det är hög tid att riksdagens talman bemöter påståendena, innan svenska folket tar dem för att vara sanna. Den osakliga debatt som vi har haft i exportfrågan hade aldrig varit möjligt om företrädare för massmedia haft intresse och förmåga att läsa det aktuella betänkandet och kritiskt granska de uttalanden som populisterna i jordbruksutskottet har gjort. Med några få undantag har man tagit uttalandena för gott, och vi har fått en mycket snedvriden debatt, där frågan om livsmedelspriserna har gjorts till det centrala. Jag har i en debatt som jag har haft med partikollegan Carl B. Hamilton i tidningen Nu påtalat att det är en missuppfattning att omläggningen av vår jordbrukspolitik och ansträngningarna inom GATT att avveckla stöden kommer att leda till lägre konsumentpriser. Vad reformerna tar sikte på är att stoppa den galopperande prisökning på livsmedel som vi har haft -- det har vi för svensk del för övrigt redan lyckats med -- och att framför allt avveckla livsmedelssubventionerna. Därmed kommer världsmarknadspriserna att öka och återspegla faktiska produktionskostnader. Det sänker inte konsumentpriser, men det minskar statens utgifter och därmed utgifter för konsumenter i deras egenskap av skattebetalare. Jag har också framhållit att konsumenterna inte bara efterfrågar bra livsmedel till låga priser. Det finns en stor konsumentopinion i vårt land, med Astrid Lindgren i spetsen, som har fått riksdagen att fatta beslut om en ny djurskyddslag. Att detta fördyrar vår produktion är ett förhållande som aldrig tas upp när våra livsmedelspriser jämförs med EG:s. Det finns också, som Lars Drake vid Lantbruksuniversitetet påvisat, en bred konsumentopinion för att vi skall bevara vårt öppna och omväxlande landskap. Slår vi genom ensidiga gränsskyddssänkningar eller andra åtgärder undan möjligheterna för våra bönder att producera livsmedel, lär landskapsvården bli åtskilliga miljarder dyrare. Skattebetalarna lägger årligen över 2 miljarder kronor för att hålla parker och grönytor i våra tätorter. Skall vi gissa att landskapsvården genom kommunalanställda blir 5 miljarder dyrare än den är i dag, som en sidoeffekt av livsmedelsproduktionen. Att skapa ett system för att kunna möta import på grund av årsmåns och säsongsvariationer vid underskott med motsvarande export vid överskott är en begränsad åtgärd, som skulle ge våra bönder möjlighet att ligga på en något högre självförsörjningsgrad och att exportera mer förädlade livsmedel. Det skulle i sin tur öka de samlade inkomsterna för landets bönder, som för 1991 enligt jordbruksverkets beräkningar har sjunkit till en nivå som innebär att allt fler får svårigheter att klara ekonomin. 1990 var ett hyggligt år tack vare en mycket stor skörd, den största som bärgats i vårt land. Då fick lantbrukarna enligt jordbruksverket 4,65 mijarder över för eget arbete och ränta på eget kapital. Utslaget på ca 100 000 bönder blir det 47 000 kr., i varierande grad lägre till deltidslantbrukare och högre till de ca 30 000 heltidslantbrukare som finns i landet. Enligt de beräkningar som jordbruksverket har redovisat för 1991 har motsvarande överskott sjunkit till 1,92 miljarder. Alla inser att landets bönder inte klarar sig på en genomsnittlig arbetsersättning på ca 20 000 kr per år. Att det livsmedelspolitiska beslutet från 1990 också rymmer en försäkran om att omställningen skall ske under socialt acceptabla former bortser de konsumentföreträdare från som nu anklagar borgerliga jordbrukspolitiker för att ta för stor hänsyn till producenter. Som för alla andra småföretagare fordras ett relativt stort eget kapital för att kunna driva ett jordbruksföretag. Detta är ofta uppbyggt under generationer genom idogt arbete. Det finns inte någon statistik ur vilken man kan utläsa hur många bönder som ligger på gränsen till obestånd. Jag har fått hjälp att göra vissa undersökningar i mitt hemlän Skaraborg. Där finns ca 10 % av landets lantbruk. Dessa undersökningar pekar på att mellan 1 000 och 2 000 lantbrukare ligger i det omedelbara riskfältet Antalet lantbrukarkonkurser har fördubblats under det senaste året, men ligger fortfarande på en låg nivå. Det är omöjligt att förutsäga när vi passerar den osynliga gräns som ger fler än 1 000 konkurser. Om vi får en mycket torr sommar -- som många förutspår -- tror jag att en dålig skörd resulterar i denna situation i slutet av året. Vi skall vara medvetna om att det i huvudsak är sparbanker och föreningsbanker som håller jordbruket med kapital. På grund av stora förluster i andra branscher finns det många mycket nervösa direktörer i dessa banker som nu granskar säkerheter i jordbruksnäringen. Utvecklingen kan snabbt gå över till att bli socialt oacceptabel, utan att vi från politiskt håll har någon möjlighet att inskrida. Fru talman! För ungefär ett år sedan skrev Astrid Lindgren, Marit Paulsson och Stefan Edman en artikel i DN under rubriken Kvalificerad galenskap. De var upprörda över förslaget till ensidig justering av det svenska gränsskyddet. De varnade för de följder detta skulle få för vårt landskap och för vårt krav på en god omsorg om våra djur. Avslutningen känns lika aktuell i dag: ''Vi uppmanar därför alla kloka i Sveriges riksdag: behåll gränsskyddet tills GATT uppnått gemensamma regler. Skydda jordbruket den korta tiden fram till dess Sverige blir medlem i EG!'' Fru talman! Jag har velat ge denna bakgrund innan jag nu ansluter mig till den bedömning som regeringspartierna gjort att trots allt inte stödja hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 25. Vi gör det mot följande bakgrund och med följande motivering: Den 21 maj, dvs. samma dag som utskottet justerade ifrågavarande betänkande träffades en jordbrukspolitisk överenskommelse inom EG. Den innebär i stort sett ett fullföljande av den sk. MacSharry-planen. Det bör förbättra möjligheterna att slutföra förhandlingarna inom GATT om minskade exportsubventioner och sänkt gränsskydd. Det ingår i omställningskommissionens mandat att med hänsyn till dessa förändrade förutsättningar föreslå åtgärder för det svenska jordbrukets anpassning till ett svenskt EG-medlemskap. Något uttalande från riksdagens sida bör inte göras i det läge som uppkommit. Jag yrkar att kammaren avslår de i detta betänkande behandlade motionsyrkandena. Detta innebär bifall till hemställan i den socialdemokratiska reservationen -- men endast till själva hemställan. Den i reservationen anförda motiveringen kan vi inte ställa oss bakom. Med hänvisning till vad jag nyss anfört yrkar jag att riksdagen avslår reservationen såvitt gäller motiveringen. Fru talman! I praktiken innebär detta ett bifall till propositionen.

Fru talman! Jag hör litet dåligt och Jan Fransson talar litet tyst. Därför var jag nödsakad att gå upp för att höra vad han sade. Han tar först upp konsumentaspekterna. Jag vill betona att jag har, vid varje tillfälle som vi har redovisat den livsmedelspolitiska reformen, betonat att det ytterst är konsumentintressen som drivit fram denna. Konsumenterna skall genom sina köp bestämma vad som produceras. Jag redovisade också i mitt anförande att bönderna är till för konsumenterna, och inte tvärtom. Sedan frågar Jan Fransson om det är något nytt som har inträffat när vi begär ett tillkännagivande om att lösa frågan om att få ett system för utbyte av export--import på grund av årsmåns och säsongsvariationer. Nej, det är en uppföljning av det livsmedelspolitiska beslutet. Vi hänvisar till det, och det står i betänkandet att det förslag vi begär av regeringen skall ligga i linje med det livsmedelspolitiska beslutet. Vad som sedan har inträffat är att vi har fått ett genombrott i EG, som jag personligen inte trodde att man var mäktig. Det innebär en omläggning i marknadsriktning. Den går inte lika långt som vår omläggning av jordbrukspolitiken i Sverige, men den går i rätt riktning. Därmed har vi nu anledning att förvänta ett snabbare genombrott inom GATT med både minskade exportsubventioner och minskade andra subventioner. Då framstår inte detta behov som lika angeläget. I det EES-avtal som Sverige har ingått, och som inte så mycket tar upp livsmedelshandeln, sägs att man skall fortsätta bilaterala förhandlingar och försöka förhandla bort olika handelsbegränsningar. Kan vi med EG nå en överenskommelse där EG avstår från att subventionera all export av livsmedel till Sverige mot att vi gör samma sak, vore det fulländat för våra konsumenter. Då skulle vi få ett stor utbyte över gränserna. Jag sätter stort värde på enighet, Jan Fransson. Men tyvärr har den enigheten brutits av vår utskottsordförande, som har gått ut och sagt att det finns ledamöter som han inte tillräknar att kunna vara objektiva.

Fru talman! Då vi här i kammaren den 13 maj debatterade jordbruksutskottets betänkande nr 15, som rörde vissa jordbrukspolitiska frågor, kom debatten mycket att handla om den skrivning i betänkandet där två motioner om exportfinansiering på jordbruksområdet behandlades. Dagen efter företogs omröstningen, och då beslutade riksdagen att i den delen återförvisa ärendet till utskottet. Utskottet har därför i betänkande JoU25, som nu behandlas, tagit upp den del som återförvisats. angående exportstöd, hänvisas till omställningskommissionen. Så står det i betänkandet. Utskottet konstaterar dock i betänkandet att vid 1990 års livsmedelspolitiska beslut, som bl.a. innebar att det med bibehållen import skulle skapas balans mellan produktion och konsumtion i landet, kunde frågan om ett system för utbytesexport/import med anledning av säsongs och årsmånsvariationer inte lösas. Detta berodde främst på att konkurrensutredningens förslag -- där frågor om konkurrens och samverkan inom livsmedelsindustrin skulle behandlas -- måste avvaktas. Men även den omständigheten bidrog till att en av huvudfrågorna i det GATT-avtal som förväntades senare under året, dvs. före årsskiftet Som framgår i betänkandet har konkurrensutredningens förslag resulterat i en lag om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter. Lagen tillåter ej sådan export via branschvisa säljbolag, vilka vi diskuterade i samband med det livsmedelspolitiska beslutet. Något GATT-avtal har ännu ej kommit till stånd, och situationen har dessutom förändrats genom att Sverige har sökt medlemskap i EG, där man alltjämt tillämpar ett system med allmänna exportsubventioner. Omställningskommissionen har fått i uppdrag att lägga fram förslag om anpassning av den svenska jordbrukspolitiken gentemot EG:s. Detta kommer att ta viss tid eftersom nu även EG är på väg att förändra sin politik i marknadsekonomisk riktning. Genom att Sverige för närvarande inte har något system för utbytesexport/import av jordbruksprodukter har självförsörjningsgraden för vissa produktionsgrenar inom animalieproduktionen sjunkit till lägre nivå än som avsågs i det livsmedelspolitiska beslutet. Det har i sin tur lett till ytterligare behov av att ställa om betesmark och sådan åkermark som används för fodersädsproduktion, vilket framför allt drabbar mellanbygd och skogsbygd. Den debatt som förts efter det att utskottet behandlat den återförvisade delen av det tidigare betänkandet lämnar mycket i övrigt att önska. Det har skapats en storm i ett vattenglas. Den ambition som utskottets majoritet haft att försöka se verkligheten och att leva upp till intentionerna i 1990 års livsmedelspolitiska beslut om att följa utvecklingen av omställningen, avregleringen och anpassningen till den konkurrensen, har förvanskats. Syftet med 1990 års beslut var bl.a. att att minska överkottsproduktionen och exportförlusterna. Det är i dag också viktigt att påpeka att beslutet fattades med en klar hänvisning just till pågående GATT-förhandlingar och ambitionen att skapa rättvisa och så lika förutsättningar som möjligt för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri jämfört med motsvarande näringar i omvärlden och inte minst i EG. Nu kan emellertid konstateras att ytterligare faktorer kommit att påverka utvecklingen, och jag nämnde tidigare ansökan om medlemskap i EG. Det är då också rimligt att vår livsmedels och jordbrukspolitik så snabbt som möjligt kan fasas in i EG:s jordbrukspolitik. Det är, som jag också nämnde, att notera att stora förändringar är på gång i EG. GATT förhandlingarna, som syftade till att minska stöd och skydd för jordbruken i alla GATT-anslutna länder, har som sagt inte nått fram till något resultat. Det är självklart att detta skapar problem för svensk livsmedelsproduktion och de förutsättningar som man här arbetar med. Det måste ju tas på djupaste allvar. Det har också slagits fast i regeringsförklaringen från i höstas att omställningen av jordbruket skall fullföljas. Syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Samma sak gäller självfallet livsmedelsindustrin. En avstämning av omställningsbeslutet skall också ske med hänsyn till de förändringar som sker i EG:s jordbrukspolitik. Den omställningskommission som nu är verksam arbetar självfallet huvudsakligen med omställningsbeslutet men också med kommande förändringar i EG-politiken. För att klara detta måste vi som sysslar med jordbrukspolitik nogsamt följa utvecklingen och ta vårt ansvar. Det är därför vi har arbetat som vi har gjort i utskottet. Situationen är för närvarande den att betydande kvantiteter livsmedel flyter in i landet, och det beror just på att EG har kvar exportsubventioner. Sverige har ingen motsvarande möjlighet att lyfta ut det överskott som därmed kan uppstå av den svenska produktionen. Det är detta som komplicerar bilden och skapar svårigheter att få till stånd den balans som vi alla var överens om skulle uppstå. Det jordbruksutskottet ville göra var att ta ett sakligt ansvar för att omställnings och anpassningsbesluten skall kunna fullföljas även med beaktande av att GATT-förhandlingarna ej har slutförts och att ansökan om medlemskap i EG Utskottet har också betonat konkurrensens betydelse i det ursprungliga betänkandet som vi hade uppe förra gången. Man talar där om skärpta konkurrensregler och att de sänts ut på remiss. Här måste alltså remissvaren inväntas och hänsyn tas till den praktiska utvecklingen inom livsmedelsproduktionen, innan man tar slutlig ställning. Fru talman! Nu har emellertid det inträffat att EG och EG:s ministerråd enat sig om en förändring av jordbrukspolitiken. Det innebär den första egentliga förändringen av CAP -- EG:s jordbrukspolitik -- under dess 30-åriga historia. Även om beslutet inte innebär någon långtgående avreglering av jordbrukspolitiken så utgör det ett klart avbrott från hittillsvarande filosofi. Centralt i reformen är att man går in för att direkta inkomststöd delvis skall ersätta det nuvarande prisstödet som medel för att uppnå de jordbrukspolitiska målen i Romfördragets artikel 39. Detta gäller i första hand spannmålssektorn. Fru talman! De traditionella CAP-mekanismerna -- gränsskydd, interna marknadsregleringar och exportbidrag -- finns emellertid kvar, om än på en lägre nivå. Förutsatt att marknadsbalansen påverkas så positivt som är antaget, kommer interventionsköp och exportsubventioner att minska i betydelse, men det har i reformdiskussionerna aldrig varit aktuellt med något avskaffande. EG:s gränsskydd kommer också i fortsättningen att vara prohibitivt för de tunga produkterna, och ambitionen är snarast att minska importen av i första hand fodermedel. Den nu antagna reformen ger dock på längre sikt möjligheter för jordbrukspolitiken att utgöra en mindre belastning på EG:s budget. Under överskådlig framtid kommer dock utgifter i storleksordningen 300 miljarder svenska kronor per år att vara nödvändiga. Att i dag uppskatta budgetutgifterna med någon större grad av säkerhet är ytterst vanskligt. Fru talman! Det var den 21 maj, dvs. samma dag som utskottet justerade detta betänkande, som EG träffade den nämnda överenskommelsen inom jordbrukspolitiken. Därmed bör nu möjlighet uppstå att skapa öppningar för lösningar genom GATT-förhandlingarna. Då det ingår i omställningskommissionens mandat att också ta hänsyn till nu förändrade förutsättningar genom EG-överenskommelsen, har regeringspartierna bestämt sig för att ställa det yrkande som Bengt Rosén föredragit. Jag vill härmed instämma i hemställan om bifall till det yrkandet.

Herr talman! Ingvar Eriksson tyckte att debatten kring denna fråga var en storm i ett vattenglas. Det är möjligt att han har rätt i att det har varit en onödig turbulens kring frågorna. Men glaset är ändå ganska stort om man talar om att införa exportbidrag igen. Det handlar om åtskilliga miljoner. Jag har uppfattat Ingvar Eriksson som en god bundsförvant till jordbruksmonopolen. Han talar också för fortsatta exportsubventioner. Han menar att vi måste ha lika villkor med EG. Jag vet inte om han läst Svenska Dagbladet i dag. Där tar en företrädare för aktörerna på den svenska livsmedelsindustrimarknaden till orda med anledning av den debatt vi haft kring exportbidragen. Det är Sören Lithell, VD i Procordia Meat & Fast Food, som talar om sambandet som finns mellan exportbidragen och de svenska matpriserna. Jag vet inte om Ingvar Eriksson ser det här sambandet. Lithell menar att det viktigaste för svenskt jordbruk inför EG-inträdet är, helt självklart, att anpassa kostnadsnivån och priserna ner till EG:s på ett planmässigt sätt med omgående start. Om så ej sker, menar Lithell, ger man jordbrukarna och industrin alldeles fel signaler och åstadkommer stor skada när en snabb och kraftig prissänkning måste ske i anslutning till inträdet. Ett ökat exportstöd nu skulle definitivt hämma utvecklingen mot den lägre prisnivå som vi måste komma till. Jag skulle vilja fråga Ingvar Eriksson om han har någon förståelse för Lithells synpunkter. Vi vet att jordbrukets monopolföretag har en helt annan mening.
Herr talman! När det gäller resonemanget kring kostnaderna kan jag dela Lithells uppfattning. Det är uppenbarligen så att vi har högre kostnader i Sverige. Men det beror definitivt inte på basproducenterna, och i stor utsträckning beror det inte heller på livsmedelsindustrin, utan det beror på att vi har ett mycket högre kostnadsläge i Sverige. Det är därför vi också i många sammanhang har arbetat för att få ned dessa kostnader. När det gäller den saken har tyvärr Jan Fransson och hans partikamrater inte varit lika behjälpliga som när det gäller synpunkter på hur man skall minska skydd och stöd för jordbruket. Jag tycker det är rimligt att ha den uppfattningen att vi skall skapa så lika förutsättningar som möjligt för svenska producenter, såväl basproducenter som livsmedelsindustri. Det är dock inte detta frågan här gäller. Jag vill sända tillbaka frågan: Är Jan Fransson beredd att hjälpa till att minska kostnaderna genom avgiftsminskningar och annat som drabbar produktionen? Det är alldeles uppenbart att vi inte jobbar för ett monopol. Jag, och hela Moderata samlingspartiet, jobbar för att vi skall ha ett livskraftigt jordbruk och en livskraftig livsmedelsindustri. Det är i allra högsta grad ett konsumentintresse. Slår man ut halva den svenska livsmedelsproduktionen skapas uppenbarligen ett stort utrymme för importörer att ta ut högre pris på den svenska marknaden. Att ställa till den situationen är ett äventyrligt agerande, Jan Fransson. Det är ett gemensamt intresse för jordbruket, livsmedelsindustrin och konsumenterna att jobba för att skapa bästa möjliga förutsättningar för svensk livsmedelsproduktion före EG-inträdet. Det är det primära i det här sammanhanget.

Herr talman! Om Jan Fransson likställer jordbrukskooperationen och monopolen vill jag faktiskt gärna få sagt att jordbrukskooperationen är en organisation där fria bönder frivilligt går samman för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sin produktion. Många små producenter och många stora producenter enar sig i dessa sammanhang. Detta har hittills, tror jag, också gagnat Sverige och svenska konsumenter, inte minst i de lägen när vi var väldigt beroende av att ha en egen livsmedelsproduktion. Det gäller att se till att vi också i framtiden skapar rättvisa förutsättningar för de kooperativa företagen, lika väl som för dem som står utanför. Det är detta vi moderater vill arbeta för. Jan Fransson kan konstatera att vi i betänkandet ställt oss bakom att konkurrensen är primär och viktig i dessa sammanhang. Det har också jordbruksutskottet lagt fast i sitt betänkande. Jag är av den uppfattningen att det är väldigt viktigt att vi som sitter i jordbruksutskottet har kraften och viljan att följa upp jordbruksbeslutet, inte minst med hänsyn till de förändringar som nu sker ute i Europa, så att svenska producenter på områdets alla nivåer har en chans att hävda sig inför den tuffa framtid som väntar. Det sker en stor effektivitetsutveckling i dag inom livsmedelsindustrin. Då bör vi också hjälpa till att skapa möjligheterna och inte sätta käppar i hjulet. Det gäller att skapa nya möjligheter för livsmedelsproducenter att verka i det nya klimatet. I det betänkande som vi nu behandlar har vi velat följa upp det livsmedelspolitiska beslutet på ett ansvarsfullt sätt. Det är bara att beklaga den bedrövliga debatt som skapats ute i media då det gäller dessa frågor. Den har skadat saken och förvillat många som kanske inte är riktigt insatta i dessa ärenden. Detta är mycket olyckligt för fortsättningen. Jag hoppas vi kan vara eniga om att se till att vi får en sund, saklig debatt i framtiden. Det skulle vara mycket välgörande.

Herr talman! Frågan om exportfinansiering var uppe för ett tag sedan i denna kammare och återförvisades då till jordbruksutskottet. Nu har det alltså kommit ett nytt betänkande från utskottet. I stort sett är det två motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet. Den ena motionen har väckts av mig och den andra av Centerns Birgitta För oss i kds gäller att vi stod utanför det livsmedelspolitiska beslut om en omställning som fattades med stor majoritet här i riksdagen 1990. Att vi stod utanför berodde dels på att vi inte satt med i riksdagen, dels -- naturligtvis -- på att vi hade en annan syn på dessa frågor. Vi har följt de olika turerna när det gäller omställningsprogrammet med stort intresse. Utifrån vårt livsmedelspolitiska program menar vi att det, om vi skall ha ett bra jordbruk i det här landet, krävs ett arealstöd. Regeringsförklaringen innebär vissa öppningar på den punkten. Ingvar Eriksson har tidigare här citerat en del från regeringsförklaringen. Jag tar mig också friheten att citera något av det som sägs där: ''En avstämning av omställningsbesluten sker efter det att EG har lagt fast principerna för sin kommande jordbrukspolitik. Denna förbereds av en särskild kommission. I detta sammanhang prövas frågan om arealersättning som en metod att bevara öppna landskap.'' Omställningskommissionen är i gång, och när nu EG enats om en ny jordbrukspolitik bör kommissionen ha möjligheter att snabbt komma med förslag som gagnar svenskt jordbruk. I EG:s riktlinjer finns arealersättningen med. För oss framstår detta med arealersättningen också som en metod och en möjlighet att stimulera ett miljöanpassat jordbruk. Jag tror att det är på den sidan vi har en möjlighet att vinna en nischmarknad inom EG. Vi i Sverige använder bekämpningsmedel och konstgödsel i mindre utsträckning än man gör i de stora producentländerna på kontinenten. På grund av vårt klimat har vi goda förutsättningar för en alternativ odling utan bekämpningsmedel och kemikalier. Vidare har vi en bättre djurskyddslag. Vi i Sverige har alltså strängare djurskyddskrav än man har i EG. Även detta kan användas som en konkurrensfördel -- inte prismässigt, men väl kvalitetsmässigt. Svenska livsmedel bör alltså ha goda förutsättningar att konkurrera på EG-marknaden, om konkurrensen får ske på lika villkor. När Sverige blir medlem i EG bör den frågan vara löst. Men under de år som återstår fram till dess borde Sverige, precis som EG nu lyfter in produkter på den svenska marknaden, kunna lyfta in sina livsmedelsprodukter på EG-marknaden. En sådan exportfinansiering bör omfatta livsmedelsprodukter som kan förväntas ha en framtid på EG-marknaden. Exportfinansieringen nu skulle kunna användas till en introduktion av de här produkterna på marknaden, så att de finns där när vi får möjlighet att konkurrera på samma villkor som andra i det framtida EG. Exporthanteringen bör ske enligt de principer som gäller inom EG -- dvs. att finansieringen kopplas till budgetmedel och införselavgifter. Slutligen, herr talman, vill jag delge kammaren några rader i ett brev som jag har fått från en lantbrukare i Halland. Han tycker att detta med exportstöd är viktigt just nu för att kunna vidmakthålla ett miljövänligt svenskt lantbruk och en svensk livsmedelsindustri under perioden fram till en förmodad EG-anslutning. Från min valkrets synpunkt, Hallands län, är detta en mycket viktig fråga. Ca. 25 % av de i länet sysselsatta är nämligen direkt eller indirekt beroende av lantbruket.

Herr talman! Det var Ny demokrati som öppnade vägen för en återgång till exportstöd. Jag vet inte om man skall skratta eller gråta, eller vad man skall säga om nydemokraternas agerande i den här frågan. Att det har velats litet hit och dit symboliserar kanske profilen på partiet. Ny demokrati kom in i riksdagen genom det här med sänkta matpriser. När Ny demokrati tvingades välja sida var det emellertid ägandet och penningmakten som naturligtvis fällde avgörandet. Jag hoppas att Ny demokrati har lärt något av cirkusen kring denna fråga. Jag vill ställa en konkret fråga till Claus Zaar när det gäller omställningskommissionen. Vad nytt har hänt som inte inrymdes i omställningskommissionens direktiv? Claus Zaar var fullt medveten om att det fanns en omställningskommission och vilka direktiv kommissionen hade. Ändå har han vid två tillfällen i utskottet ställt sig bakom en beställning till regeringen av exportstöd till jordbruksmonopolen.
Herr talman! Det är riktigt att denna fråga har gått fram och tillbaka några gånger, herr Fransson. När detta beslut fattades den 21 maj, fattades samma dag ett beslut i EG. I pressen framstod det som att vi hade tolkat beslutet på ett sätt och massmedia på ett annat. I och med att vi har enats om att omställningskommissionen nu skall få förtroendet i denna fråga, är den utagerad.

Herr talman! Jag måste erinra Dan Ericsson i Kolmården om att den finns en samsyn mellan såväl regeringspartierna och Socialdemokraterna som Vänsterpartiet att de förändringar av det livsmedelspolitiska beslutet som nu måste ske, bl.a. genom att Sverige ett år efter fattat beslut ansökte om medlemskap i EG, skall ske genom kommissionen. Det är därför inte meningsfyllt att stå här och säga att det är så mycket som skiljer och att utvecklingen har gått ifrån det livsmedelspolitiska beslutet, vilket vi alla är väl medvetna om. I vad gäller den delen avvaktar vi emellertid kommissionens förslag. Vi vet även att kommissionen har fått en mer konkret EG-politik att sikta in sig på, och vi är övertygade om att den kommer med förslag. Inför betänkandets behandling förra gången var det emellertid inte den diskussionen som vi hade, utan det var att lösa den lilla olösta fråga som kvarstod från 1990 års beslut. Som framgår av det betänkandet kunde vi inte lösa behovet av utbytesexport och import på grund av årsmåns och säsongsvariationer. När kds i sin tidning Kristdemokraten går ut och hävdar att det nu är på gång att införa allmänna exportsubventioner, har man klart misstolkat vad det är fråga om. Det hänvisas också till uttalanden av Dan Ericsson i Kolmården i vilka han säger att kds nu har lyckats med att vända skutan.

Herr talman! Samsyn, det är nog gott och väl. Det finns emellertid alltid en gräns för när det är mer väsentligare med samsyn än att en riktig politik förs. Vår strävan är att det nu skall bli en bra politik på det jordbrukspolitiska området Bengt Rosén försöker nu återigen anföra tidningsartiklar som argument för det återförvisningsyrkande som han ställde i kammaren. Vi skall inte fortsätta den debatten. Konstateras kan emellertid att det dåvarande betänkandet syftade till att regeringen skulle redovisa möjliga former för exportfinansiering, vilket är det väsentliga. Bengt Rosén säger även att det fortfarande finns en stor samstämmighet bakom det livsmedelspolitiska beslutet, men att processen påskyndas i och med EG-beslutet. Det är bra. Det gör att kommissionen verkligen kan börja arbeta för att komma med ett förslag utifrån vilket regeringen kan lägga fram ett förslag här i kammaren. Tack vare händelseutvecklingen under de senaste två veckorna, sedan EG fattade sitt beslut, kan vi ställa oss bakom det yrkande som Bengt Rosén framställt.

Herr talman! Det finns naturligtvis anledning för oss att ställa frågan rakt och konkret till Dan Ericsson, eftersom han tillhör ett parti som ingår i regeringen: Står kds och Dan Ericsson i Kolmården bakom den samling kring fortsättningen av livsmedelsreformen som tidigare talare för de borgerliga partierna har intygat? De har också sagt att de sätter ett värde i att det finns en bred enighet om att kunna fullfölja en långsiktig jordbrukspolitik. Jag vet inte om mina borgerliga vänner i utskottet håller med mig när jag påstår att Dan Ericsson i denna fråga har visat prov på framstående etik och moral. Han har hyllats för detta i vissa borgerliga tidningar. Men i dag framstår Dan Ericsson som dagens förlorare. Ingvar Eriksson talade om ett vattenglas som det var storm i. Det kanske just är Dan Ericssons plask i glaset som Ingvar Eriksson syftade på. Det som Dan Ericsson hade ambitionen att göra till en vante bidde en tumme. I dag bidde det ingenting. Dan Ericsson fortsätter att utanför det här huset föra en debatt. Just nu kommer han dock inte undan mina frågor med anledning av en artikel i dagens nummer av tidningen Dagen. Där säger han: Det finns all anledning att nu se konstruktivt framåt och tillsammans slå tillbaka de angrepp som nu riktas mot svenskt jordbruk från såväl nyliberalt som socialdemokratiskt håll. Sedan uppmanar Dan Jag vill då ställa frågan: Vad menar Dan Ericsson med sådana påståenden? Peka konkret på vad det finns för angrepp från socialdemokratiskt håll! Jag kommer senare i mitt anförande att mycket klart slå fast att vi socialdemokrater står bakom den uppgörelse som vi i stor enighet har träffat i det här huset, innan kds och Dan Ericsson var här. Var står kds? Vad ligger bakom dessa påståenden, som Dan Ericsson naturligtvis gör för att fria till bondeväljare? Trätan mellan de borgerliga partierna och kds tänker jag inte lägga mig i, men jag vill ha besked om vad det finns för fog för Dan Ericssons grundlösa påståenden.
Herr talman! Först deklarerar jag igen att kds står bakom regeringsförklaringens formuleringar när det gäller jordbrukspolitiken. Jan Fransson säger att det hade varit värdefullt med enighet. Det är korrekt. Jag sade i en tidigare replik att enighet har också sitt pris. Det går en gräns för när det handlar om rätt politik eller inte. Jag tror att det kan bli en bra politik framöver, när kommissionen och regeringen har fått lägga fram sina förslag. Det är uppenbart så -- det framgick också av Bengt Roséns anförande -- att det i dag är Socialdemokraterna som söker skapa motsättningar i denna fråga och använder, tillsammans med nyliberala krafter, diskussionen för att angripa svenskt jordbruk. Så kan vi inte ha det, utan vi måste försöka samla oss kring en jordbrukspolitik som faktiskt är till gagn för våra svenska bönder. Jan Fransson säger att vi friar till bondeväljare. Nej, Jan Fransson, så enkelt är det inte. Vi försöker få ett helhetsgrepp. När Socialdemokraterna för debatt om sysselsättningsfrågor, regionalpolitik och annat sådant har de mycket att säga. Men sysselsättningen inom jordbruket och vad som kommer att hända i glesbygden, att vi får en drastisk utslagning där, säger man inte ett ord om. Det är märkligt. Det vore kanske klädsamt att ändå notera att också jordbrukspolitiken har betydelse för sysselsättningen och boendet och för glesbygden totalt sett.

Herr talman! Är exportsubventioner till den svenska livsmedelsindustrin den viktigaste frågan i den fortsatta reformeringen av vår livsmedelspolitik? Nej, det är inte så. Den som lyssnat till de senaste timmarnas debatt kan naturligtvis få det intrycket. Huvudproblemet är, som bl.a. konsumentberedningen har framhållit, inte avvecklingen av exportsubventionerna, utan det är den svenska förädlingsindustrins lägre kostnadseffektivitet och bristande orientering mot utvecklingsbara exportmarknader. Jordbruksregleringen innebar att industrins viktigaste roll bestod i att ta hand om primärproduktionens resultat. De produkter som inte kunde säljas på den inhemska marknaden fick säljas internationellt med hjälp av exportsubventioner. Industrin kom därför att dimensioneras efter primärproduktionens storlek och inte efter den köpkraftiga efterfrågan som råder på livsmedelsmarknaden. Exportsubventionerna utnyttjades till att ordna ''rätt'' råvarumix, dvs. primärproduktionen exporterades även i de fall där det rådde balans mellan utbud och efterfrågan internt på den svenska marknaden. Livsmedelsindustrin var inte med och betalade exportsubventionerna. De betalades av konsumenterna. Bönderna fick också vara med att betala genom lägre avräkningspriser. Industrin hölls skadeslös. Man tjänade t.o.m. på hanteringen. Reformbeslutet fick en rad konsekvenser. Jag skall nämna några. Industrin fick problem med överkapacitet, även inom områden där man tvingats importera förädlade produkter för att tillfredsställa marknadens behov. Den nuvarande branschstrukturen är helt anpassad till regleringens krav, dvs. den bygger på samverkan om priser och marknadsuppdelning och därigenom undviks konkurrens. Därför vänder man blicken bakåt och kräver en återupprättad reglering i stället för att vända blicken framåt och satsa på varje enskilt företags konkurrenskraft. Företagen vill inte expandera till lönsamhet, utan de försöker i stället krympa sig till lönsamhet. Det finns många uttalanden om detta från jordbruksmonopolens företrädare. Utvecklingen inom livsmedelsindustrin efter reformen har varit negativ för konsumenterna. Men den har varit mer negativ för bönderna än själva reformen. Efter reformen har situationen förändrats. Nu är det inte primärproduktionens storlek som bestämmer industrins verksamhet. Det är i stället livsmedelsindustrin efterfrågan på råvaror, vilken är direkt beroende av de köpkraftiga konsumenternas efterfrågan, som bestämmer bondens möjlighet att få avsättning för sin produktion till ett rimligt pris. Därför krävs det av industrin att den satsar på produktutveckling, marknadsföring och utveckling av varumärken. Det är självklart att konsumenten har ett intresse av att livsmedelsindustrin försöker producera efterfrågade varor av god kvalitet. Men också bönderna har i dag ett direkt intresse av att industrin lyckas utveckla och marknadsföra de rätta produkterna. Herr talman! Det är kring dessa frågor som vi bör fokusera debatten om den fortsatta livsmedelspolitiken, inte kring subventioner och bidrag hit eller dit. Den svenska industrin förbereder sig i huvudsak genom att krympa och satsa på att utveckla massmarknadsprodukter med ett relativt lågt förädlingsvärde. Jag vill påstå att industrin i allt väsentligt saknar en offensiv strategi. Vi bör naturligtvis ställa frågan om man kan krympa sig till konkurrenskraft. Finns det något som talar emot att svenska produkter med professionell marknadsföring skulle kunna säljas på EG-marknaden? Varför har livsmedelsindustrin som bransch betraktad näst intill den lägsta forsknings och utvecklingsintensiteten bland industrins olika branscher? Varför fortsätter man att läga ned resurser på att organisera marknaden i stället för att organisera konkurrenskraft? Det är livsmedelsindustrin som vi bör fokusera oss på när vi diskuterar en fortsättning av den livsmedelspolitiska reformen. Vem kan vara emot en konkurrenskraftig industri? Vem vill försvara industriella monopol? Den livsmedelspolitiska reformen bestod av tre olika steg: det livsmedelspolitiska beslutet 1990, den nya konkurrenslagstiftningen 1991 och anpassningen av gränsskyddet 1991. Nu kan vi dessutom lägga till ett fjärde steg: bilaterala frihandelsavtal med EG inom livsmedelsområdet, vilket är en direkt fortsättning på EES-avtalet. För socialdemokraterna betyder en offensiv livsmedelspolitik under 1990-talet att vi måste satsa våra krafter på att uppnå målet att konsumenterna och deras behov skall stå i centrum för politiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vi kommer att få åtskilliga tillfällen att debattera den här frågan. Det är bra, Ingvar Eriksson, att ni i dag har slagit till reträtt med den här beställningen till regeringen. Förnuftet segrade till slut, och ni insåg vilka signaler ni höll på att ge och som hyllades av jordbruksmonopolet.

Herr talman! Från Centerpartiets sida tycker vi att det är viktigt att vi har en ordentlig jordbrukspolitik, som skapar förutsättningar för ett svenskt jordbruk som kan arbeta offensivt både i Sverige och utomlands. Vi skall utnyttja den resurs vi har av åkermark till att producera livsmedel eller andra nyttigheter. Vi ser det som ett mycket stort ansvar att kunna få till stånd en sådan politik. Det beslut som vi fattade 1990 syftade till det här. Det var därför viktigt att beslutet var enhälligt och att flera partier stod bakom det. Jag kan till Jan Fransson säga att vi fortfarande tycker det. Vi hoppas att Socialdemokraterna även i opposition tycker att det är viktigt att vi är eniga. Det är en styrka att vara eniga, inte bara när man som regeringsparti har nytta av att skapa enighet. Det fördes tidigare en diskussion om vem som är till för vem -- om bonden är till för konsumenten eller om konsumenten är till för bonden. Det är egentligen en ganska fruktlös debatt, eftersom vi är till för varandra. Vi har behov av varandra i olika sammanhang. Jag tror därför att det är bättre att ha det som utgångspunkt i det här arbetet. Regeringen har tillsatt en omställningskommission mot bakgrund av det som har hänt efter det jordbrukspolitiska beslutet 1990. Vi har inte fått något GATT-avtal, vilket förutsattes i beslutet. Vi har ansökt om medlemskap i EG. Vi hade inte en aning om att det skulle gå så snabbt när beslutet fattades. Vi har fått en konkurrenslagstiftning på jordbrukspolitikens område som inte stämmer överens med det som sades i det jordbrukspolitiska beslutet om hur en konkurrenslagstiftning skulle se ut. Det gäller möjligheten att sälja säsongsmässiga överskott i gemensamma säljbolag. Omställningskommissionen har som uppgift att försöka lösa det här på ett bra sätt. Under diskussionens gång i utskottet kom frågan -- utifrån motioner och andra uttalanden -- att man skulle göra en beställning till regeringen om exportbidrag eller exportstöd, eftersom EG fortfarande har sådana system. Det bygger inte på att man frångår det jordbrukspolitiska beslutet från 1990. Det beslutet utgick från en ömsesidighet mellan Sverige och omvärlden -- och då EG i första hand. Den här ömsesidigheten gällde i första hand exportsubventioner. Det skrevs att om GATT inte kan nå resultat och få bort de handelssnedvridande exportsubventionerna måste Sverige se över detta så att vi får en ömsesidighet. Nu får kommissionen se över detta. Det är nog viktigt att vi tonar ner den här debatten litet grand. Den tenderar att bli litet för sträv, och det tror jag att varken konsumenten eller producenten av livsmedelsprodukter har nytta av. Jan Fransson frågade varför vi inte kan ställa oss bakom den socialdemokratiska reservationen. Det står i reservationen att ett utskottsinitiativ inte kan tolkas på annat sätt än att utskottets majoritet vill frångå tidigare enhälliga beslut om avskaffande av de prisdrivande exportsubventionerna. Det är inte detta det handlar om här. Vi kan därför inte gå med på ett sådant uttalande. Däremot kan vi med en viss förtröstan se fram emot det arbete som omställningskommissionen skall göra, och därmed gå på propositionens förslag i det här sammanhanget. Det är det förslag som Bengt Rosén har beskrivit. Bengt Rosén gav också en beskrivning av lantbrukarens situation i dag, och den stämmer mycket väl med verkligheten. Det är viktigt att ha den som grund för den diskussion som vi för. Ytterst handlar det om att vi har tillgång till människor som är villiga att och har möjlighet att satsa på att producera livsmedel. Det är, som jag sade, viktigt att vi kan behålla en bred enighet om det här, och jag utgår ifrån att det skall vara möjligt också när omställningskommissionen kommer med sina förslag. Jan Fransson förde en diskussion om livsmedelsindustrin och sade att den helt enkelt är för dålig, att dess konkurrensförmåga inte är tillräckligt bra. Men det är ju ingen nyhet. Detta har ju den kooperativa livsmedelsindustrin själv utrett. Man har klarat ut att man är tvungen att sänka sina kostnader ganska mycket för att bli konkurrenskraftig. Det tar tid att göra detta. Man kan naturligtvis skylla på att livsmedelsindustrin har haft för liten konkurrens och därför inte varit tillräckligt duktig. Det har säkert en betydelse i sammanhanget, men av större betydelse är att vi har krympt livsmedelsproduktionen.

Herr talman! I sak finns det ju ingenting kvar av den här frågan efter den reträtt som de borgerliga partierna har gjort, och vi skall därför naturligtvis inte förlänga debatten. Eftersom det inte längre finns något kvar i sak av ambitionerna att återinföra exportsubventioner till jordbruket, måste jag ändock begagna tillfället att ställa en fråga till Lennart Brunander. Vi har varit tillsammans under lång tid i jordbruksutskottet. Uppriktigt sagt, Lennart Brunander: Var detta en gentjänst till LRF-byråkratin och dess föreningsindustri för hjälpen i valet och den vidriga affischkampanjen? För oss socialdemokrater innebar det att vi tappade allt förtroende för LRF-byråkratin i Stockholm. När det nu inte längre finns någonting kvar i sak, kan väl Lennart Brunander vara uppriktig och som en avslutning av denna debatt tala om hur det egentligen var.

Fru talman! Hans Ragnemalm har avsagt sig uppdraget att vara justitieombudsman, och han har entledigats med verkan från den 1 september 1992. Med anledning härav har konstitutionsutskottet berett frågan om val av en ny justitieombudsman. Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 september 1992 till dess att nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman utser generaldirektören och chefen för datainspektionen

Fru talman! Inför de femåriga försvarsbesluten brukar de fyra stora traditionella riksdagspartierna förhandla sig fram till en gemensam säkerhetspolitisk analys. Så har skett också denna gång. Det inledande kapitlet i regeringens proposition 1991/92:102 om säkerhetspolitiken är därför en produkt av den försvarsberedning som fungerade fram till början av februari i år. Under de årtionden då vår säkerhetspolitiska miljö dominerandes av öst--väst-konflikten var detta säkerhetspolitiska samförstånd en viktig nationell markering. I det radikalt förändrade Europa som vi nu lever i finns inte samma yttre tryck. Därför är det inte mindre glädjande att vi lyckats ta fram en gemensam text som beskriver vår syn på Sveriges säkerhetspolitiska läge och på huvudlinjerna i den säkerhetspolitik vi vill föra. Det är värdefullt inte minst med tanke på de EG-förhandlingar som vi snart ska ge oss in i. Den senaste försvarsutredningen, 1988 års försvarskommitté, havererade hösten 1990, därför att partierna i centrala frågor stod alltför långt ifrån varandra. Dagens enighet blev möjlig sedan de nuvarande regeringspartierna i oktober i fjol i ett slag bytte åsikt och anslöt sig till den socialdemokratiska linjen. Konkret gick det till så, att man övertog den tidigare regeringens text i planeringsanvisningarna till ÖB från februari 1991 Innehållet i den texten hade moderater, centerpartister och folkpartister tidigare tagit starkt avstånd från. Speciellt Moderaterna lovade före valet mycket stora ökningar i försvarsanslagen.

Överbudspolitikens syfte var naturligtvis att bidra till ett regeringsskifte, och det uppnådde man. Att väljarna blev grundlurade också i denna fråga hoppas man väl skall vara glömt om tre år. Att det nu efter valet sker en bred uppslutning bakom huvudlinjerna i den socialdemokratiska säkerhets och försvarspolitiken är naturligtvis något som vi glädjer oss åt. Vi har dessutom tillfredsställelsen att föra fram samma åsikter i försvarsfrågorna efter valet som vi redovisade före valet. Den nya regeringens huvudlinje, livligt propagerad av dess försvarsminister, är att satsa mindre på kvantitet i försvaret för att ha råd med bättre kvalitet. Antalet brigader minskar, och regementen och andra etablissemang läggs ned eller flyttas samman. Det sparar på sikt pengar som kan användas för moderna vapen och annan materiel. Kvalitetshöjningen består i huvudsak i att regeringen Bildt fullföljer de materielprojekt som startades under den socialdemokratiska regeringen. Det är bra. Det är också bra att den moderatledda regeringen föreslår en krympt militär organisation. Vi som var med för tre år sedan har inte glömt med vilken energi Arne Andersson och andra moderater och centerpartister bekämpade de regementsnedläggningar och organisationsminskningar som 1989 beslutades av riksdagen. Man kan se Anders Björcks försvarsproposition som ett andra -- och i pengar räknat -- betydligt kortare steg i riktning mot en satsning på mer av kvalitet och minskad volym. Ett tredje kompletterande steg bör enligt vår uppfattning tas under den närmaste femårsperioden. Och ett fjärde steg i samma riktning kommer säkerligen 1997, om det inte sker drastiska förändringar i den säkerhetspolitiska miljön. Även om vi är överens med regeringen om den säkerhetspolitiska analysen drar vi något olika slutsatser av den. Regeringen anser det nödvändigt att öka försvarsanslagen med drygt 7 miljarder fram till 1997 och har dessutom byggt in en automatik i anslagen som ger försvaret hela 8 nya miljarder under den därpå följande femårsperioden utan att några nya beslut behöver fattas. Den här ökningen av försvarsanslagen förefaller inte vara säkerhetspolitiskt motiverad, utan måste närmast ses som ett resultat av de oansvariga vallöften om kraftigt höjda militärutgifter som moderaterna spred omkring sig före valet. Att folkpartiet också i den här frågan blivit överkört i regeringen är uppenbart för alla. Vi socialdemokrater föreslår däremot oförändrad planeringsram för försvaret fram till 1997. I ett Europa, där alla stater i vårt närområde drar ned sina militärutgifter, är också en oförändrad nivå en klar markering av att vi känner behov av att gardera oss för säkerhetspolitiska överraskningar mot slutet av 90-talet. För att under de närmaste fem åren klara av att höja kvaliteten och att ställa om till en ny struktur föreslår vi ett engångsbelopp på 2,8 miljarder. Det tar nämligen tid innan organisationsminskningar ger spareffekter. Vi säger definitivt nej till en årlig uppräkning av materielanslagen med 1,5 % utöver den vanliga priskompensationen. Det är dessa 1,5 % som kostar 8 miljarder redan nästa beslutsperiod. Sådan budgetautomatik försöker vi ju komma bort ifrån i alla andra sammanhang. Det är därför mycket förvånande att det folkpartiledda finansdepartementet ställer ut sådana här dyra växlar på framtiden. Men kanske är det ett utslag av liberal uppgivenhet: ''Efter oss syndafloden''. Vi socialdemokrater föreslår dessutom -- och det är en viktig del av vår partimotion -- att 4,5 miljarder under femårsperioden satsas på att skapa civila jobb på de orter som drabbas av regementsnedläggningar och krympt försvarsindustri. Vårt förslag skulle gynna bl.a. Regeringen däremot lyfter inte ett finger för att direkt stödja de kommuner och regioner som förlorar sysselsättningstillfällen till följd av dagens beslut här i riksdagen. På den här punkten kommer regeringens linje att segra i kvällens votering med hjälp av nydemokraternas röster. Eftersom det var något vi kunde förutse redan under utskottsbehandlingen gav vi socialdemokrater i utskottet aktivt stöd till Hans Lindblads motion, Fö46 yrkande 5, som är ett förslag i linje med vårt, även om det inte handlar om några 4,5 miljarder. På det här sättet har vi åstadkommit ett tillkännagivande som innebär att regementscheferna vid I 14 i Gävle och P 6 i Kristianstad under den tid förbanden finns kvar - fram till den första juli 1994 -- får frihet att disponera regementets pengar för att hjälpa personalen till nya jobb. Det går bra att läsa om det här på s. 106 i betänkandet och i hemställan punkt Vi söker nu efter möjligheter att låta dessa friare former för användningen av den lokala militära myndighetens pengar gälla också Ing 1 i Södertälje och F13 i Norrköping. Om kammarkansliet hittar en formell möjlighet för ett sådant yrkande kommer vi socialdemokrater att rösta för det vid kvällens votering. De 4,5 miljarder som vi vill sätta in för att skapa nya jobb tänker regeringen i stället använda till att hålla i gång en alltför stor militär organisation. Genom att behålla för många regementen, flottiljer, brigader och flygdivisioner kommer kvaliteten att bli lidande. Jag är övertygad om att regeringen måste ändra dagens beslut på den här punkten redan före 1997, om inte satsningen på kvalitet skall urholkas. Det insåg också Folkpartiets representant i försvarsberedningen, Kerstin Till det säkerhetspolitiska avsnittet hör också att vi socialdemokrater begär att en oberoende civil ubåtskommission skall tillsättas. Den bör få till uppgift att utvärdera och analysera det senaste årtiondets undervattenskränkningar, indikationer om undervattenskränkningar och den ubåtsjaktverksamhet som har bedrivits. En sådan kommission bör också genom internationella kontakter försöka skapa ökad klarhet kring den främmande ubåtsverksamheten på svenskt territorialvatten. I det nya Europa finns det möjligheter att få fram nya fakta kring ubåtsverksamheten. Inte minst borde ledarna i det nya Ryssland vara angelägna om att städa undan sådant som under 80-talet störde våra relationer med Sovjetunionen. Regeringarna i de nya baltiska staterna och i andra Östersjöstater borde vara intresserade av att hjälpa till. Och varför inte fråga Japan liksom de stora västliga marina staterna. Den rapport en sådan oberoende civil kommission lämnar får sedan vara vägledande för framtida åtgärder. Under den tidsperiod en oberoende civil kommission skulle komma att granska styrdes Sverige av socialdemokratiska regeringar. Den ledande opponenten mot den förda ubåtspolitiken var Carl Bildt. Det är därför mycket märkligt att samme Carl Bildt nu gör allt för att slippa tillsätta en oberoende civil ubåtskommission. I stället samlar han gamla ubåtskompisar som Emil Svensson och Lars Christiansson omkring sig i statsrådsberedningen. Vad är det för hemligheter detta triumvirat försöker dölja genom att säga nej till en oberoende civil ubåtskommission? Eller är det så enkelt som att Carl Bildt inte vill ha sin egen yviga ubåtsretorik kritiskt granskad? Den här ubåtsskuggan kommer att följa Carl Bildt ända till dess han ställer upp på att sprida ljus över det som fortfarande är dunkelt i denna sak. Riksdagen kommer i dag att uppmana regeringen att redan under 1992 tillsätta en ny parlamentarisk försvarsberedning. Det är ett beslut som kan bli styrande för hanteringen av försvarspolitiken under de närmaste åren och innebär ett bifall till den socialdemokratiska partimotionens krav på denna punkt. Den viktigaste uppgiften för en sådan ny beredning blir naturligtvis att följa upp genomförandet av ''försvarsbeslut 92'' och diskutera de många kompletterande beslut som måste fattas under femårsperioden. Det gäller bl.a. ÖB redan har i uppdrag att komma med nya förslag. Men det blir säkerligen också aktuellt att diskutera strukturfrågor som gäller armén och marinen, inte minst när det så småningom visar sig att regeringen varit överoptimistisk och inte kan klara kvalitetsmålsättningen. Det vore synnerligen pinsamt om Anders Björck av prestigeskäl inte utnyttjade den möjlighet den nya försvarsberedningen ger att förbättra allt det som brister i det försvarsbeslut vi skall fatta senare här i dag. Det skulle främst skada försvaret. Att media tolkar den nya försvarsberedningen som att riksdagen sätter en ''parlamentarisk överrock'' på försvarsministern bör inte Anders Björck ta alltför hårt. Det kan vara bra att ha en överrock om det börjar blåsa kallt och snålt. Det bör definitivt vara till hjälp när Carl Bildts borgerliga minoritetsregering vill ge säkerhetspolitiska beslut en bred parlamentarisk förankring. Att regeringen bara representerar en minoritet här i riksdagen och i försvarsutskottet återspeglas bl.a. i att det till skrivningarna rörande årets försvarsbeslut fogats inte mindre är 15 stycken tillkännagivanden, dvs. mera väsentliga ändringar i regeringens förslag. Det är naturligtvis ett faktum att en försvarsminister aldrig någonsin tidigare har fått bakläxa på så många punkter i en stor försvarspolitisk proposition. Detta skall ses mot bakgrund av den hybris som utmärkte den Anders Björck som i lånta fjädrar presenterade propositionen i februari. Överorden var många, men jag skall villigt medge en viss beundran för det sätt på vilket försvarsministern fick ett förslag som i huvudsak var ett fullföljande av den socialdemokratiska försvarspolitiken att framstå som något nytt och omvälvande. Inte ens när det gäller höjningen av anslaget med 7,3 miljarder under den kommande femårsperioden kan Anders Björck riktigt mäta sig med Roine Carlsson som under innevarande femårsperiod lugnt, effektivt och utan större åthävor ökade anslagen till försvaret med ett betydligt större belopp räknat i dagens penningvärde. Handen på hjärtat, Anders Björck, vad är det som är nytt, mer än att Moderaterna övergett sin tidigare försvarspolitik? Civilförsvarets effektivitet är av stor betydelse för befolkningens förtroende för vårt totalförsvar. Det inses tyvärr inte av alla militärer och tydligen inte heller det nya garnityret på försvarsdepartementet. Regeringens försök i propositionen att begränsa civilförsvarets uppgifter och minska anslagen i reala pengar är beklämmande läsning. Utskottet ger bakläxa och kräver att en stor parlamentarisk utredning om civilförsvarets mål, uppgifter och organisation tillsätts. Det är ett bifall till den socialdemokratiska partimotionen. Jag tror att det är viktigt att vi ägnar mer tid åt civilförsvaret i framtiden. De hot mot vår säkerhet och välfärd som upplevs som mest sannolika under det närmaste årtiondet handlar om miljökatastrofer exempelvis till följd av kärnkraftsolyckor -- eller ekonomiska katastrofer i några av våra östliga grannländer. Sådana hot kan möjligen hanteras av ett effektivt svenskt civilförsvar, som i framtiden vid behov även borde kunna sättas in utanför vårt lands gränser. När det gäller de större och för försvarets kvalitet avgörande materielfrågorna innebär regeringens förslag, som jag tidigare konstaterat, ett fullföljande av den tidigare regeringens projekt. De finansieringsfrågor som var öppna har lösts på ett bra sätt genom försäljning av några av försvarets fastigheter i Stockholm. Vi har därför inte haft några svårigheter att förena oss med regeringen på de flesta punkter. Men när det gäller anskaffning av en ny stridsvagn anser vi att nytt utredningsmaterial bör presenteras mot bakgrund av allt det som hänt ute i Europa under de senaste åren. Vi avvisar inte tanken på inköp av nya stridsvagnar, men vi anser frågan vara av den dimensionen, inte minst ekonomiskt, att den bör föreläggas riksdagen för avgörande sedan färskt beslutsunderlag redovisats. Frågan bör naturligtvis tas upp i den nya parlamentariska försvarsberedning som regeringen tillsätter i höst. kontraktet är av liknande karaktär. Detta är det största enskilda industriprojektet någonsin här i landet med bindningar som sträcker sig över årtionden. Fjolårets riksdag beslutade, med instämmande av de nuvarande regeringspartierna, att frågan om den andra delserien är en fråga för regering och riksdag att pröva. Nu vill regeringen sköta saken på egen hand och bara ha en in blancofullmakt av riksdagen. Detta motsätter vi oss naturligtvis. Likaså avvisar vi förslaget att ett förslagsanslag på 1 000 kr. skall kunna användas för att ge ett räntefritt lån på kanske flera miljarder under några år. Vi är inte främmande för att betalningsförskjutningar kan behövas, men de skall då redovisas öppet och inte innehålla några dolda subventioner. Jag hinner inte i det här korta inledningsanförandet ta upp hela serien av fredsorganisatoriska ärenden som behandlas i utskottets betänkande och i ett stort antal reservationer. Det kommer andra socialdemokrater i försvarsutskottet att göra senare här i dag. Jag koncenterar mej på en enda fråga, där jag anser att utskottet inte visat tillräcklig självständighet gentemot departementets påtryckningar. I synnerhet ett försvarsutskott får inte låta sig degraderas till rollen som regeringens transportkompani eller än värre knähundar. Östersund. Utskottet har presenterats mycket motstridiga ekonomiska kalkyler. Luftvärnsinspektören har inför utskottet sagt att om det blir vinst eller förlust genom flyttningarna till Halmstad och Östersund beror på om den kompetenta personalen flyttar med. Vi anser oss ha fått en klart bild av att det blir mycket betydande kompetensförluster vid en flyttning som det kommer att ta många år att hämta in. Likaså anses närheten till Chalmers och Ericssons verstäder i Mölndal vara av central betydelse för utvecklingen inom det högteknologiska truppslag som luftvärnet numera är. Luftvärnet skall under 90-talet ombeväpnas från i huvudsak kanonluftvärn till renodlat robotluftvärn. Innan en översyn har redovisats över luftvärnets framtida struktur bör inga stora nyinvesteringar göras. Till detta kommer att vi anser att det av beredskapsskäl är motiverat att ha ett arméregemente lokaliserat i eller i närheten av rikets andra stad och största exporthamn. Borås borde dessutom ge underlag för betydade besparingar. Vi socialdemokrater har utöver regeringens förslag redovisat ett flertal förändringar i fredsorganisationen, som på sikt skulle ge betydande besparingar och skapa ekonomiskt utrymme för kvalitetshöjningar. Det är av samma skäl vi nu motsätter oss en flyttning av Lv 6 och LvTS från Göteborg. Det ger inga besparingar, och det innebär en mycket allvarlig kvalitetsförsämring inom en viktig högteknologisk försvarssektor. Regeringens förslag beträffande Lv 6 och LvTS är osedvanligt svagt underbyggt. Ett genomförande skulle ge oss ett sämre försvar. Tyvärr tycks det nu ha gått prestige i att driva igenom ett beslut i denna fråga. Ett annat av de regeringsförslag som visat sig dåligt underbyggda handlar om att ersätta ca 1 500 Tanken har varit att en värnpliktig som en del av sin utbildning för krigsuppgiften skulle ersätta exempelvis en köksanställd under ca sex månader av sin grundutbildning. Två värnpliktiga ersätter alltså i princip en civilanställd enligt dessa planer. Kritiker har talat om användning av värnpliktiga som ''grå arbetskraft''. Enligt den nya värnpliktslagen behöver försvaret bara utbilda de värnpliktiga som behövs i krigsorganisationen. Omvänt skall de värnpliktiga under sin grundutbildning få den kortaste och mest effektiva utbildning som kan ges inför uppgiften i krigsorganisationen. Utskottet slår också fast att den enda godtagbara grunden för en utbildning är att den skall utgå från behov i krigsorgasnisationen eller från krav på försvarsmaktens beredskap i fred. Eftersom frågan uppenbarligen är otillräckligt utredd, anser utskottet att pliktutredningen ska göra en grundlig genomgånmg av ärendet och lämna förslag till hur många värnpliktiga det skall gälla, hur de skall utnyttjas i krigsorganisationen och vilket innehåll deras grundutbildning skall ha. Sedan regeringen fått slutbetänkandet från pliktutredningen får den sedan återkomma till riksdagen med ett nytt förslag i frågan. Efter detta klara besked från riksdagen finns det ingen grund för de många avskedanden med motiveringen ''arbetsbrist'' som vi fått kännedom om. Den lagliga grunden för dessa avskedanden kan ifrågasättas. Om inte chefen för armén och hans stab kan läsa innantill i försvarsutskottets utlåtande, bör de snarast få hjälp av departementet. Det får vara någon måtta på hur armén behandlar sina civilanställda. Enligt den nya värnpliktslagen skall bara de ungdomar uttas för grundutbildning som behövs i krigsorganisationen. Övriga värnpliktiga förs till en utbildningsreserv som regeringen vid behov kan inkalla för utbildning. För att detta system skall fungera bör de som förs till utbildningsreserven utgöra ett tvärsnitt av de uttagna i varje befattningsgrupp. Allt prat från försvarsministerns sida om att de som hamnar i utbildningsreserven skulle vara fysiskt eller mentalt mindre lämpade är strunt och har ingen täckning i lagar och bestämmelser som reglerar uttagning vid mönstringen. Låt mig kort sammanfatta några viktiga punkter: -- Vi är överens med regeringen om den säkerhetspolitiska analysen och huvudinriktningen av försvarspolitiken. -- Vi tycker inte att vårt säkerhetspolitiska läge motiverar en höjning av försvarsanslagen med över 7 miljarder, när andra länder i vår närhet drastiskt skär ned sina militärutgifter. Vi anser att ytterligare tre brigader kan utgå ur organisationen och att Drakensystemet kan läggas ned under femårsperioden för att därmed frigöra resurser för en ytterligare kvalitetshöjning inom försvaret. -- Vi vill använda 4,5 miljarder under femårsperioden för att skapa nya jobb på de orter som drabbas av de militära neddragningarna. -- Vi vill satsa på en rejäl modernisering och förstärkning av civilförsvaret. Fru talman! Av praktiska skäl, och eftersom ett annat yrkande inte skulle leda till något annat riksdagens beslut, begränsar jag mig till att yrka bifall till reservationerna: 1, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16,

Fru talman! Tidigare har här sagts att det i försvarsfrågorna finns en relativ enighet. Sture Ericson nämnde att de fyra stora politiska partierna i riksdagen brukar förhandla sig fram till en gemensam säkerhetspolitisk linje. Av Robert Jousma fick vi nyss höra att Ny demokrati anser att regeringens förslag i stort sett är bra, bortsett från några punkter som skulle behöva diskuteras. Om vi studerar de i riksdagen olika politiska partiernas ståndpunkt i denna fråga, finner vi att Vänsterpartiet har intagit en något annorlunda ställning. Vänsterpartiet bildades till en del med anledning av frågan om den militära organisationen för Sverige. Det tidigare socialdemokratiska ungdomsförbundet bröt sig ut år 1917 med bl.a. parollen ''Inte en man, inte ett öre till militarism'' och blev kärnan i Vänsterpartiet. Det har naturligtvis präglat Vänsterpartiets agerande i försvarsfrågor genom decennierna, även om mycket har förändrat sedan dess -- även partiet. I riksdagen i dag finns det faktiskt endast ett parti som på allvar i frågasätter den nuvarande organisationen för det militära försvaret, nämligen Vänsterpartiet. Jag återkommer därtill litet längre fram. Det är inte förvånande att den civila delen även denna gång har blivit mycket översiktigt behandlad. Vi ställer oss naturligtvis bakom det som sägs i betänkandet om ett tillsättande av en utredning när det gäller den civila delen. Med den ekonomi som vi i Vänsterpartiet tycker är rimlig för totalförsvaret i dagens samhälle, har vi inte funnit anledning att anslå mer pengar till det civila försvaret, speciellt balanserat mot vårt förslag avseende den militära delen. Väl medvetna om att det finns mycket att göra och diskutera innan ett mer slutgiltigt ställningstagande kan komma till stånd, anser vi att det är nödvändigt med denna utredning.

Av historien kan man inte utläsa någon ekonomisk makt av betydelse som inte förr eller senare kombinerats med militär styrka i syfte att försvara sina positioner.

Vi kan ha funderingar -- och det har vi -- om i vilka syften en gemensam försvarspolitik kommer att användas i konstellationen rika och fattiga länder. På vilken sida ställer sig Europa i den konflikten, på förtryckarnas eller de förtrycktas? Svaret är inte givet. Man kan uttrycka Vänsterpartiets inställning mycket enkelt och säga att Vänsterpartiet i dag intar en konservativ ståndpunkt när det gäller förändringarna av säkerhetspolitiken. Vi vill ha det gamla och av alla partier omfattade begreppet alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Då frågas vad vi skall vara neutrala gentemot nu. Neutralitet är ett tillstånd som inträder i krig, så därför kan vi inte svara på frågan nu. I dagens debatt finns det personer som hävdar nödvändigheten av ett starkt försvar. Det finns därför anledning att se till historien. Hur har neutralitetspolitiken verkat? Vi kan se det som att den iskalla egoismen har gynnat oss. Det är naturligtvis till viss del fråga om det. Under det andra världskriget var det detta som höll oss utanför kriget. En stor del del av svenska folket anser nog att det var lyckosamt. Sedan kan man ha synpunkter på i vilken utsträckning denna alliansfria politik och neutralitetspolitik verkligen har upprätthållits i det enskilda fallet. Men uppfattningen att det var en framkomlig och framgångsrik väg tror jag är djupt förankrad. Neutralitetspolitiken är sålunda ingenting som konstruerades i samband med andra världskriget och som bara ägde giltighet under efterkrigstidens supermaktsmotsättning och konstruktionen med NATO och Warszawapakten. Den ena av dessa organisationer har upplösts och den andra håller på att starkt förändra sin roll. I och med detta bortfaller behovet av neutralitetspolitiken i traditionell mening, anser man. Vi håller naturligtvis inte med om detta. Under 1800-talet gjordes formuleringar och ställningstaganden som väl ligger i linje med den utveckling vi har sett. Det fick praktiska konsekvenser. Ett exempel är 1872 års Öresundstraktat, där Sverige förbinder sig att skydda sjöfart i krigstillstånd. Den gäller fortfarande. Jag undrar hur det kommer att gå med den om vi fortsätter på den inslagna vägen. Vi får väl höra med de andra traktatsslutande länderna. Neutralitetspolitiken är inte avhängig av det faktum att Warszawapakten har upplösts. Neutralitetspolitiken är något som under decennier och sekler har visat sig vara ett instrument för Sveriges agerande internationellt. Vi menar att det här instrumentet kan få fortsatt giltighet i den kommande utvecklingen i världen. Att det finns länder inom den industrialiserade världen som är alliansfria tror jag skulle betyda oerhört mycket för möjligheten till dialog mellan rika och fattiga länder. Vi måste öka förutsättningarna för att denna dialog skall uppstå. Jag tror att svensk neutralitetspolitik i traditionell mening faktiskt inte har spelat ut sin roll. Det är därför olyckligt med de förändringar som sker. Det vore av utomordentligt värde att hålla fast vid den formulering som har en mycket djup förankring hos det svenska folket: alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. När det gäller vår placering på kartan och på jordklotet är Östersjön förmodligen världens ubåtstätaste vatten. Jag har haft många diskussioner om ubåtskränkningar. Det har naturligtvis förekommit ubåtskränkningar. Varför skulle det inte göra det, eftersom Östersjön är världens ubåtstätaste vatten? Varför skulle det inte göra det när det förekommer kränkningar av flyg och ytfartyg? Jag kommer att stödja den socialdemokratiska meningen om att man skall tillsätta en ubåtskommission. Jag tror att det ligger ett stort värde i att försöka få en belysning så långt möjligt av vad som faktiskt har hänt. Det ligger nog mycket i den folkliga föreställningen om att uppträdandet av kränkningar kan vara ett medel för debatten när det gäller tyngdpunkten inom det militära försvaret. Det vore ur alla synpunkter värdefullt att få detta klarlagt så snart som möjligt. Försvarsindustrin är i Sverige, liksom i andra utvecklade industrinationer, av mycket stor betydelse. Försvarets materielverk är den största beställaren i Sverige av avancerad teknik alla kategorier, inte enbart inom den offentliga sektorn. Genom dessa kvalificerade beställningar styr samhället mycket av teknisk forskning och utveckling, som därmed blir oåtkomlig för en demokratisk diskussion. Vem kan diskutera tillämpningar av teknisk forskning i hemliga projekt? Det är naturligtvis mycket svårt. Dilemmat är att svenska folket har accepterat att en stor del av vår tekniska utveckling skall kanaliseras genom den militära industrin. Den situationen delar vi med de flesta utvecklade industriländer. Det är inte konstigt, men det betyder inte att vi inte skall försöka ändra på det. Det vore naturligtvis en oerhörd vinst om vi kunde rikta teknisk utveckling mot civila behov, eftersom en av motiveringarna för den militära forskningens och utvecklingens existens är att den ger så många värdefulla spin off-effekter till den civila delen. Man skulle kunna vända på det och säga att den civila utvecklingen skulle kunna ge spin off-effekter till den militära sektorn. Så sker naturligtvis också. Jag menar dock att svensk industri behöver kvalificerade beställningar och kvalificerade beställare. Det är samhället som kan förse industrin med detta när det gäller miljöteknik -- inte marknaden, enskilda landsting eller kommuner. Försvarsutskottet hade en hearing om försvarsindustrin. Ingenjörsvetenskapsakademiens ordförande, Hans G. Forsberg, sade då att det är ytterst beklagligt att vi när det gäller civil teknik har så få kvalificerade beställare. Det är inte bara fråga om kvantitet utan också om kvalitet. Inom miljötekniken är industrin själv beställare liksom några hundra kommuner som har ansvar för detta område. Någon statlig satsning som motsvarar den på den militära sidan finns inte. Det är djupt otillfredsställande för ett lands tekniska utveckling att denna skall vara så beroende av den militära industrin för sin kompetens. Därmed är jag naturligtvis också inne på JAS projektet. Detta projekt är ett perfekt exempel på det som jag nyss har berört. Projektet inrymmer allt från avancerad elektronik till metallurgi och hydraulik -- det finns inget område inom avancerad tekniskt tillämpad forskning som inte har någon slags del i detta projekt. Jag menar att detta naturligtvis är ett av JAS projektets motiv, ett skäl för att det över huvud taget kom till. Som jag ser det var det inte Sveriges behov av ett nytt avancerat flygplan som möjliggjorde att detta kom till stånd, utan det var de faktorer som jag nämnt. I andra ledet har svenska folket sedan accepterat detta och bibringats uppfattningen att vi faktiskt behöver ett luftförsvar med den här kvalificerade komponenten. Jag delar inte den uppfattningen, men jag konstaterar som i många andra sammanhang att förr eller senare under ett projekts livstid går detta inte längre att stoppa. Serieproduktionen är i gång, och vår tidigare uppfattning, som vi har haft alltsedan projektet började diskuteras, nämligen att det skall stoppas, är nu lika omöjligt som exempelvis ett fortsättande av min kamp mot att dra en väg, deltavägen, över Inlandsälvens delta. Nu ligger vägen där, och inte begär jag att man skall hacka sönder den och köra grus och betong till soptippen. Däremot kan man naturligtvis begränsa antalet flygplan och göra skadan så liten som möjligt. Man bör alltså inte beställa delserie 2. Det är den position som vi har i dag, och det är en logisk följd av det som faktiskt har hänt. Vi kan inte förändra historien och ta tillbaka de pengar som redan är utbetalade. Därmed har det uppstått ett läge som gör det nödvändigt att förändra positionerna. I dag är min mening att man skall avstå från delserie 2 och inskränka sig till de plan som så att säga redan är betalda. Våra förslag när det gäller försvarsindustrin innebär naturligtvis dramatiska förändringar. Förslagen inrymmer, av skäl som jag nu har redovisat, inga utvecklingsprojekt. I det arbetsmarknadsläge som råder är detta naturligtvis inte helt utan problem, men de går att lösa om samhället accepterar sin roll som kvalificerad beställare och erkänner att den kan vara tillämplig även beträffande civila behov. Landet är inte färdigbyggt. Det finns mängder av utvecklingsprojekt avseende kommunikationer, t.ex. snabbtåg, och miljöteknik som behöver samhällets hela kraft, inte bara i fråga om kvalitet utan också i fråga om kvantitet. Det är också en mängdfråga, som gäller möjligheterna att få volym på den industriella produktionen. Vårt förslag innebär också dramatiska förändringar när det gäller grundorganisationen. De är så pass vittgående att försvarsstaben har framhållit att det inte går att ta ställning till dem utan en omfattande omplanering. Jag kan förstå om den militära utredningsapparaten finner att det inte går att räkna på det här, även om jag i och för sig tycker att det är möjligt. Det är också en fråga om en utveckling, om vartåt man vill dra lasset. Om man, som vi menar, skall minska den militära andelen av totalförsvaret, är det naturligtvis möjligt att upprätta en minskningsplan med samtidigt behållande av någon slags militär kapacitet. Det är också vänsterpartiets linje att vi bör ha ett militärt försvar i det säkerhetspolitiska läge som vi faktiskt har -- även om de säkerhetspolitiska förändringarna i världen har betytt mycket litet för partiernas uppfattning om vilken militär apparat som behövs. Det kvittar nästan vilken säkerhetspolitisk analys man har gjort -- den militära delen har levt sitt eget liv. Vid varje tillfälle har den militära apparaten förklarat sig vara vid en smärtgräns. Man agerar på en operativ miniminivå -- det kan gå, men det är verkligen farligt. Det argumentet hörde vi under 50 och 60-talen, när Sverige hade ett av världens mest överdimensionerade flygvapen. Även det flygvapnet var på en operationell miniminivå. De förslag till nedskärningar som finns i propositionen har naturligtvis vårt stöd. Vi har också som en konsekvens av vår uppfattning ytterligare förslag till nedläggningar, även om det knappast är kammarens mening en dag som denna och i tider som dessa. Hur mycket man än talar om att försvarspolitiken skall vara skild från arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik, är det naturligtvis inte så. Det finns ingen samhällssektor som kan agera fristående från angränsande sektorer, naturligtvis inte heller den militära försvarssektorn. Om man står inför stora förändringar, finns det ingen möjlighet att agera som om det var en isolerad del av samhällslivet, och så agerar heller inte de politiska partierna. Man tar viss arbetsmarknadspolitisk hänsyn, och jag tycker att det i och för sig är riktigt. Det är riksdagens uppgift att väga samman olika samhällsbehov. I debatten under senare tid har personalfrågorna berörts en hel del, den värnpliktiga stödproduktionen m.m. Vi stöder uppfattningen att man skall avvakta pliktutredningen och se vad en pliktlag kan användas till. För vilka uppgifter är det rimligt att samhället säger till en ung person att man tar ett år av hans liv? Det skall naturligtvis ske utifrån något som denna person accepterar och finner nödvändigt. Det är i och för sig inte konstigare att ta ett år av en människas liv än att ta en viss andel av en persons inkomst under hela livet, men det är också en fråga om hur man motiverar människor för att fullgöra denna uppgift. En av de faktorer som har förändrats mycket litet och som har släpat efter är de värnpliktigas dagpenning. Det är den enda post inom det militära försvaret där vi föreslår en höjning i förhållande till regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Vi vill att de värnpliktiga skall ha bättre ekonomiska förmåner, och samhället har i dag råd att höja dagpenningen till 50 kr. När det gäller ekonomiska ramar och anslag gör de förslag som jag har talat för här det möjligt att, som jag har sagt, minska den militära utgiftsramen ganska avsevärt. Majoritetens förslag ligger under femårsperioden på närmare 35 miljarder per år. Vårt förslag är fem miljarder lägre, kring 30 miljarder, och det är motiverat, menar vi, utifrån den säkerhetspolitiska situation som faktiskt råder. Vi anser att det militära försvaret under alla förhållanden borde minska. Nu, menar vi, är det läge för övriga att kunna acceptera och stödja en sådan minskning, med tanke på vad som har hänt i vårt närområde. Det finns knappast några säkerhetspoltiska bedömare som inte menar att läget är gynnsant för att minska den militära kapaciteten i norra Europa, i vart fall inga som jag i andra sammanhang tycker är kloka och omdömesgilla. Det är klart att någon kan säkert leta upp några som har annan åsikt, men det är inte detta det handlar om nu, utan jag talar om den gängse och seriösa säkerhetspolitiska debatten. Fru talman! Det här utmynnar i att jag yrkar bifall till meningsyttringen från vänsterpartiet, gällande momenten 3, 53, 97, 138 och 139. Jag kommer också att stödja de socialdemokratiska reservationerna 1, 9, 16, 17, 27, 30 och 34.

Fru talman! Arne Andersson berörde lika litet som jag själv, Robert Jousma och Sture Ericson den civila delen av totalförsvaret. Det är möjligt att andra företrädare för partiet kommer att beröra detta. Detta är ingen kritik, bara ett konstaterande att det förhåller sig så. Även jag har som sagt gått i den fällan, eller hur man skall uttrycka det. Jag vill inte säga att det är så. Det är en nödvändighet när det gäller de stora ekonomiska delarna -- där intar det militära försvaret definitivt huvudparten -- att det blir detta som diskuteras. Jag konstaterar också att frågan behandlas på det här viset. När vi nu säger att vi alla vill ha en förändring till stånd är det min förhoppning att det verkligen blir så. Det är väl ett tecken på demokrati att det blir som alla vill. Vi är inne på de ekonomiska frågorna. Jag vet inte om det är sant -- jag har inte fått det bekräftat, men det är möjligen en tendens -- att förutom Sverige är och Turkiet det enda land som ligger någorlunda nära Sverige som ökar sina militära anslag för det kommande budgetåret realt sett. Det är möjligt att det finns flera, men tendensen är naturligtvis den motsatta. De flesta länder i Europa minskar realt sina anslag till de militära delarna av sina försvar. Detta grundas naturligtvis inte på brist på pengar. Om vi ser det historiskt har stater alltid haft pengar när det gäller den militära delen. Nu kommer jag till den säkerhetspolitiska analysen. Där är frågan, Arne Andersson, hur vi ser på en föränderlig värld. Den svenska neutralitetspolitiken har funnits sedan 1800-talet. Vi kan inte hävda att den säkerhetspolitiska situationen inte har förändrats. Anser Arne Andersson att neutralitetspolitiken i den hittillsvarande tappningen och definitionen inte har någon uppgift längre? Det är kanske inte de säkerhetspolitiska förändringarna i sig, utan möjligheterna att ansluta sig till den kommande europeiska unionen som är orsaken till förändringarna?

Fru talman! Arne Andersson tillhör de personer som under det senaste halvåret har haft svårast att överge den tidigare moderata försvarspolitiken. Han har ju ett förflutet i utskottet där han bundit sig mycket i detalj till vad som tidigare var den moderata politiken. Nu visar han här i dag ett berömvärt dåligt minne. Han går utan en enda kommentar eller några förklaringar alls förbi att hans parti nu ställer upp på det som tidigare var så förgripligt, nämligen socialdemokraternas mål och inriktning för försvaret. Debatten här i dag handlar i stort om ett fullföljande av den socialdemokratiska försvarspolitiken, och vi tycker att det är bra att regeringen Bildt har tagit fasta på detta och fortsätter denna politik. Det är också därför som vi i huvudsak är eniga om de stora linjerna. Icke desto mindre har det avgivits 15 tillkännagivanden och ett antal reservationer. Arne Andersson säger: Nu kommer trendbrottet. Det blir 7,3 nya miljarder under nästa beslutsperiod. Nu bryter vi den urholkning av försvaret som har pågått i 20 år. Låt mig då påminna Arne Andersson om att de två försvarsbeslut som enligt Arne Anderssons definition, men inte enligt min, handlar om urholkning, är de två försvarsbeslut som fattades 1977 och 1982 av borgerliga riksdagsmajoriteter. Det var då man låg kvar på oförändrad nivå. Sedan kom försvarsbeslutet 1987, då det var socialdemokratisk regering. Det är detta beslut som ÖB betecknade som ett trendbrott. Arne Andersson säger nu: Ja, det är klart, Roine Carlsson ökade ju litet grand. Under den innevarande beslutsperioden, under Roine Carlsson ledning av försvarsdepartementet, fick vi en real ökning av försvarsanslagen som var ungefär dubbelt så stor som den Anders Björck nu har orkat med. I försvarsbeslutet 1987 gällde det exemplvis 6,8 miljarder i nya pengar. 6,8 miljarder i 1987 års penningvärde är översatt till dagens väsentligt mycket mer än de 7,3 miljarder som Anders Björck har orkat med, om vi nu skall spänna musklerna och visa hur duktiga vi har varit i detta sammanhang. Historieskrivningen kräver att man inte förfalskar siffrorna. Till dessa 6,8 miljarder kom sedan pengar för ubåtsskyddet och till en del materielanslag, något som gjorde att det blev väsentligt mycket mer. Vill man se det ur den aspekt som Arne Andersson gjorde, är detta en återgång till de borgerliga försvarsbesluten av år 1977 och år 1982. Fru talman! Jag skall nöja mig med att säga följande. Arne Andersson tyckte att det var bra med besluten angående I 14 och P 6, dvs. att vi tillåter att militära medel används för att hjälpa personalen. Det är utmärkt. Då kanske vi också kan tillåta att F 13 och Ing I får den möjligheten.